Fru talman! Lars Ohly har tidigare argumenterat för några av våra reservationer. Jag ska uppehålla mig kring reservation 5, som jag yrkar bifall till. De institutionella frågorna har de senaste veckorna kommit på dagordningen, så även här i kammaren i dag, genom att Joschka Fischer gjort sitt debattinlägg där han målar upp federationen Europas förenta stater. Jag är ganska ny i riksdagen. Jag har varit här mindre än två år. Kanske är det därför jag reagerar. När jag fick följa med EU-nämnden på studiebesök i andra EU-länder och i EU-parlamentet kände jag inte igen diskussionen. Många politiker talar inte om det ska bli en federation, utan de talar om när det ska bli en federation. I Sverige har vi knappt talat om detta över huvud taget. Möjligen kan dagens debatt bli starten till en bredare debatt i landet, och vi välkomnar den. Hittills är det bara Folkpartiet som har deklarerat en positiv hållning och Miljöpartiet som har deklarerat en negativ. Det är bra att man gör så, och jag respekterar det. Lika tydliga är vi i Vänsterpartiet på den punkten. Var finns ni andra? Vad tycker svenska folket, folkrörelserna och fackföreningarna om en federation? Vi i Vänsterpartiet tror inte att en federation är svaret på medborgarnas krav på samhället. När jag pratar med människor i landet hör jag sällan någon säga att EU måste bestämma mer eller att det kommer så många bra förslag från EU. Jag möter ofta motsatsen. Det kan i och för sig bero på i vilka kretsar jag rör mig. Men jag måste ändå tala om den erfarenhet jag har. EU drivs i dag från ett ovanifrånperspektiv. Hur utvecklas demokratin då? För att ett underifrånperspektiv ska kunna upprättas måste EU-samarbetet bygga på en utveckling av de kanaler som i dag fungerar. Fru talman! Därför menar vi, som anges i reservation 5, att kommissionens ensamrätt att lägga fram förslag ska avskaffas och de nationella parlamenten ska ges förslagsrätt inom EU-samarbetet. Det skulle vara ett steg i den riktningen. På detta sätt kan ovanifrånperspektivet möjligen bytas ut mot ett underifrånperspektiv. Även för dem som är mer positiva till EU samarbetet borde detta vara ett tilltalande förslag.

Fru talman! Jo, jag lyssnade på anförandet. Jag hörde Marianne Anderssons positiva och allmänna ordalag som var lätta att ställa sig bakom. Marianne Andersson säger också att det hela ska bli mer folkligt. Det säger jag också. Men hur ska det bli det? Ett konkret förslag är att förslagsrätten kommer från denna kammare.

Fru talman! Jag ska inte försvara regeringens sätt att driva ordförandeskapet. Jag har ingenting emot att diskutera EU-frågorna mer. Jag tror att det är viktigt. Jag tror också att det är viktigt att vi får i gång denna debatt. Det är kanske fler som får samma erfarenheter när de möter folk från andra EU-länder som kommer hit för att diskutera med oss.
Fru talman! Jag välkomnar verkligen Willy Söderdahls öppna attityd när det gäller diskussionen om det framtida EU. Willy Söderdahl säger att han möter en helt annan bild när han talar med personer hemma i Sverige och de han möter i Europa. Så är det säkert. Det är den erfarenhet vi alla gör. Därför är det så viktigt att vi för denna debatt. Folkpartiet har försökt att lyfta fram debatten men har inte lyckats. Men nu är den verkligen i gång. Det välkomnar vi, och det välkomnar även Willy Söderdahl. Det ligger i vår uppgift som politiker att bilda opinion, att föra ut vad vi tycker och tänker i frågorna. Om vi hjälps åt med detta kommer de personer vi möter i samhället att vara mer beredda. Underifrånperspektivet som Willy Söderdahl så väl talar om ställer jag helt upp på. Det finns också med i vårt resonemang. När vi talar om en federativ nivå har vi också med i bilden subsidiariteten, nämligen att lägga besluten på rätt nivå. Det ligger i vårt resonemang.
Fru talman! Det är väl bra att många partier är för den öppna debatten. Jag har också deltagit i EMU debatter över landet med Folkpartiet. Vänsterpartiet och Folkpartiet har försökt att göra sitt för att lyfta fram EU-frågorna och få en allmän debatt i landet. Folkpartiet och Vänsterpartiet har utgjort de tydligaste alternativen för att få i gång debatten. Vi ställer gärna upp med att fortsätta debatten och för att ute i landet bilda opinion för det vi tror på.

Fru talman! Vi tycks vara överens om att det behövs klara alternativ i debatten för att motsättningar och skilda uppfattningar ska klargöras. Därför välkomnar jag att Folkpartiet mumlar lite mindre än andra och försöker att tala lite klarspråk. Det som har beskrivits tidigare, nämligen att en stark majoritet ifrågasätter EU-medlemskapet, har ju en bakgrund. Ja-sidans argumentation inför folkomröstningen 1994 var djupt ohederlig. Sysselsättning, välfärd och tillväxt skulle enbart kunna främjas genom EU-medlemskapet. Det fanns inga tankar på en gemensam militär union. Sveriges undantag för miljöregler, införsel av alkohol m.m. skulle antingen förlängas eller upphöjas till EU-politik. Men verkligheten blev en annan. Nu har EU-anhängarna mage att klaga på folkets reaktioner. Om inte svenska folket gör som Folkpartiet vill får väl Folkpartiet, som Bertolt Brecht uppmanade den östtyska regeringen efter arbetarupproret Den demokratiska trovärdigheten avgörs av inställningen till demokratiskt beslutsfattande i praktiken. Om då, som K-G Biörsmark förespråkar, fler beslut ska fattas längre från väljarna och väljarnas rätt att utkräva ansvar ska försvåras, har han en annan demokratiuppfattning än jag. Om han dessutom anser att ett val eller en folkomröstning utgör historiens slutpunkt och att ett valresultat eller folkomröstningsbeslut aldrig får omprövas är han långt ifrån min demokratisyn. Om han till detta lägger krav på att meningsmotståndare ska ändra uppfattning om inte en majoritet håller med honom undrar jag var han har hämtat sin inspiration från. Vilken samhällssyn företräder man när man vill förbjuda en minoritet att hålla fast vid sin uppfattning? Om man till detta dessutom lägger ett uppsåt att i bästa fall inte förstå är man inte intresserad av ett demokratiskt och klargörande samtal utan av att diktera villkoren för debatten. Vad är det K-G Biörsmark inte förstår? medlemskapet 1994. Vi har inte ändrat uppfattning. Vi anser att det vore bäst att Sverige inte är med. Med respekt för demokratiskt fattade beslut röstade vi ja till medlemskap här i kammaren efter folkomröstningen. Av respekt för besluten har vi inte ställt förslag om att Sverige ska utträda. Av respekt för besluten har vi inte föreslagit en ny folkomröstning om EU-medlemskapet. Men vi förbehåller oss rätten att anse att det skulle ha varit bäst för demokratin, rättvisan och välfärden om Sverige avvisat medlemskapet.

Fru talman! Jag förstår inte riktigt Lars Ohlys upprördhet. När vi hade debatten uppe för någon timma sedan om folkomröstningen tillstod jag att debatten visst går vidare. Jag har aldrig krävt att det skulle vara förbjudet för Lars Ohly att föra fram sin synpunkt eller driva vissa frågor. Vad jag frågade och studsade till inför var det budskap som jag inte riktigt har uppfattat så tidigare, nämligen att Vänsterpartiet i dag inte kräver något utträde ur EU. Jag har tydligen varit förd bakom ljuset. Jag har hela tiden uppfattat att Miljöpartiet - som tydligen inte är kvar här längre - och Vänsterpartiet kräver utträde ur EU. Men så är det alltså inte. Det klargörandet har jag nu fått, och det tackar jag för.
Fru talman! Det är ingen ny ståndpunkt. Vänsterpartiet har inte krävt att vi ska ha ett nytt beslut om medlemskapet efter folkomröstningen 1994. Men vi anser också att folkomröstningen gällde just den europeiska union som Sverige anslöt sig till den 1 januari 1995. Sedan dess har EU förändrats. Vi anser att Amsterdamfördraget borde ha underställts en folkomröstning. Vi anser att avgörande steg i den riktning som Karl-Göran Biörsmark står för bör underställas svenska folket för beslut. Vad är det i detta som Karl-Göran Biörsmark har svårt att förstå?
Fru talman! Utvecklingen går naturligtvis vidare. Och om vi ska ha en folkomröstning om varje förändring inom unionen så blir det ju ohållbart. Nu har vi sagt att vi driver den frågan. Vi ska ha en folkomröstning om medlemskapet i fråga om det tredje steget. Ja, det tycker vi. Men vi kan inte folkomrösta varje gång som vi ändrar i fördrag, osv. Det blir en ohållbar arbetssituation. Så det säger vi nej till. Men detta driver naturligtvis ni i Vänsterpartiet och Miljöpartiet därför att ni inte vill vara med i detta. Det är därför som ni önskar en utträdesparagraf, och det är därför som ni tar upp det som en första punkt i era anföranden och som det viktigaste, därför att ni inte vill vara med i detta arbete. Och då driver ni frågan om ständiga folkomröstningar. Jag tror säkert att det i framtiden kanske kan bli någon tredje folkomröstning - vad vet jag. Det har jag lite svårt att se i dagens läge. Men den inställning som ni har är ju att ni driver detta därför att ni sade nej från början och därför att ni vill lämna detta arbete. Det är ju detta som det går ut på, liksom, som jag tidigare framhöll, att ni har sagt nej till fem, sex, sju eller åtta andra internationella samarbetsorgan och sedan traskat patrull och nu är för - Nordiska rådet, Europarådet, osv. Jag tror, Lars Ohly, att ni om ett antal år också fullt ut kommer att acceptera och vara konstruktiva medlemmar i EU-arbetet. Det kommer vi då att välkomna.
Fru talman! Min upprördhet bygger på att Karl Vänsterpartiets krav på att man ska ha en utträdesparagraf i fördraget och sade att han blev så trött på att det i denna sal fanns förespråkare för utträde som inte accepterade folkomröstningens resultat. Jag menar att om det är någonting som Vänsterpartiet har gjort sedan 1994 så är det att ha accepterat och respekterat detta resultat. Men vi förbehåller oss rätten att inte ändra uppfattning för att göra Karl-Göran Biörsmark pigg.
Fru talman! Först kanske man kan säga att det är just Lars Ohlys gamla uppfattning som verkar göra Men jag vill gå tillbaka lite längre i tiden. Det som jag är så hjärtinnerligt trött på att höra är allt detta tal från Lars Ohly och andra om ja-sidans argumentation inför folkomröstningen. Jag har roat mig med att läsa Nej till EU:s studiebok. EU:s fredstanke symboliseras av en dödskalle iklädd nazisthjälm med kulhål i tinningen. Lars Ohly själv anknöt här i dag till det tusenåriga riket. Det tycker jag att han kunde ha avstått från. Den fria rörligheten symboliseras av en haschrökande hora. Utvidgningstanken, Europatanken, symboliseras av ett EU med taggtråd kring. Och nu ser vi att utvidgningen fortgår. Det påstås att demokratin skulle avskaffas, m.m. Jag kan säga att jag känner ganska gott samvete för min argumentation i folkomröstningen jämfört med vad alternativet var. Vem fick mest rätt? Den frågan är ganska lätt besvarad. Och svaret utfaller inte till Nej till EU:s fördel. Dessutom fortsätter Lars Ohly, vilket upprör mig, att tolka EU som fan läser bibeln. Om det handlar om försvarsfrågan så är utmaningen för Lars Ohly inte att ställa frågan om hur vi löser den gemensamma uppgiften att säkra fred och stabilitet i Europa. Det är snarare så att om någon har sagt någonting som man kan tolka alltför långtgående som ett hot mot någonting, då är det plötsligt deterministiskt och ödesbestämt dit EU ska gå. Det viktiga är faktiskt att Sverige har en röst i detta sammanhang. Och vi bör forma en seriös linje för hur Sverige ska använda EU medlemskapet. Och där välkomnar jag Lars Ohly och Vänsterpartiet i den diskussionen. Hur ska EU lösa fredsfrågorna? Att behovet finns tror jag att också
Fru talman! Det svenska folket är inte nöjt med EU-medlemskapet enligt flera undersökningar. Och frågan är: Vad beror det då på, Sten Tolgfors? Beror det på att allt blev som ja-sidan förespråkade? Det var ju ändå ni som vann, och det är ändå ni som får ta ansvaret för resultatet av folkomröstningen och vad som har kommit därefter. Var er argumentation för att EU-medlemskapet var en förutsättning för sysselsättning, välfärd och tillväxt hållbar? Var argumentationen hederlig när det gäller tankarna på ett gemensamt militärt försvar? Var argumentationen hederlig när det gäller Sveriges undantag från miljöregler eller införsel av alkohol? Om ni har fört en hederlig argumentation, då kan man fråga: Varför har svenska folket inte uppskattat detta? Är människorna dumma? Vad är det som gör att svenska folket ifrågasätter EU Jag tänker inte stå här och ta ansvar för Nej till EU:s skrifter. Jag kräver inte av Sten Tolgfors att han ska ta ansvar för alla de skrifter som ja-sidan gav ut. Däremot kräver jag att man åtminstone är hederlig i argumentationen och talar om på vilket sätt man menar att man har stått för en argumentation som svenska folket anser har varit helt relevant för det EU som vi sedan gick med i. Det tycker jag att opinionen i svenska folket i dagsläget är en tillräcklig indikation på. Och den visar att det inte var nej-sidan som ljög och överdrev.
Fru talman! Svaret på den frågan är mycket enkelt: Ja, det tycker jag. Tillväxten har blivit högre. Lars Ohly kan fråga t.ex. Industriförbundet hur det skulle ha blivit utan medlemskapet. Den fria rörligheten finns. Utbildningsprogrammen som vi talade om finns. Vi talar om EMU som ett sätt att sanera en svensk ekonomi i moras, eftersom det där fanns en bundenhet till sunda ekonomiska värden. Och det finns där. Vi moderater predikade för EMU medlemskap också inför folkomröstningen, och vi fortsätter att göra det. När det gäller synen på försvaret var också den korrekt. Det är inte så, som Lars Ohly ibland hävdar, att EU går mot ett gemensamt försvar med motsvarande artikel 5-åtaganden som har funnits i WEU och som har funnits i Nato. Däremot är det som vi sade, att artikel 5 ligger kvar utanför EU i det gamla WEU och i Nato. Ja, det blev väldigt likt det som vi sade. Sedan är det en annan sak att Sverige har gått igenom en oerhört jobbig process av inrikespolitiska skäl och som inte har haft så värst mycket med EU att göra när vi har behövt sanera statsfinanserna och ta tag i strukturella problem. Och det är klart att det inte är den period som man känner mest framtidstro och vilja att ta sig an det nya. Men det som jag däremot är kritisk mot Lars Ohly för är att han väljer att i varje enskilt läge när varje möjlighet ges spelar på okunskap och misstro och sprider en felaktig bild. Det har han gjort här i dag när det gäller försvaret, han gör det om EMU i andra sammanhang, och han gör det löpande. Lars Ohly är en misstrosprofitör i EU-frågorna. Och det tycker jag att han ska sluta med och i stället delta i den konstruktiva debatten om hur vi säkrar Europas fred. Det är viktigare att blicka framåt än att blicka bakåt. Människor dör i Europas närhet därför att vi inte tillräckligt bra klarat av dessa frågor. Vad är Vänsterpartiets bidrag till framtiden och fredsfrågorna, Lars
Fru talman! Alla som inte håller med Sten Tolgfors profiterar på misstroende. Det är en oerhört avslöjande debatteknik från Sten Tolgfors sida. Om det nu dessutom stämmer att ni var hederliga i argumentationen, då är ju läget mycket värre för Sten Tolgfors, därför att då har svenska folket uppenbarligen en helt annan uppfattning om EU-medlemskapet och dess betydelse för vad som har hänt i Sverige sedan dess än vad Sten Tolgfors har. Och man avvisar ju de resultat som Sten Tolgfors är så stolt över. Det kanske borde få Sten Tolgfors att fundera lite grann över demokratiskt sinnelag och någon relation till vad människor anser är viktigt i detta samhälle och inte bara vad Sten Tolgfors tycker att människor ska anse.

Fru talman! Beträffande miljöfrågorna sade Kjell Larsson i går vid ett möte med 100 miljöministrar: Vi behöver inte några nya fina program utan handling. Detta mainstraming-arbete på EU-nivå är mycket fina ord, men det är inte handling. Hur kommer man någon vart med miljöfrågorna? Jo, det är om man t.ex. integrerar miljöfrågornas ekonomi. Miljöpolitik är t.ex. ekonomisk politik. Miljöpolitik är trafikpolitik. Och integrationen handlar om att man måste använda ekonomiska styrmedel. Och här säger Birgitta Ahlqvist att Sverige aktivt driver på i miljöfrågorna. Men det är inte min bild. I EU-nämnden redogör olika ministrar - Bosse Ringholm, Mona Sahlin och Björn Rosengren - för hur de vägrar att ta upp frågan om en miniminivå när det gäller koldioxidskatten och hur de vägrar att ta upp frågan om miljögarantin. Okej, ett arbete pågår i kommissionen med upphandlingsfrågor. Men om Sverige verkligen aktivt ska driva en fråga måste man ta upp den i alla möjliga sammanhang. Under IGC måste man se till att frågan om en revidering av paragraferna tas upp så att det går att göra miniminivåer för miljöskatter. Här gör inte Sverige det. Enligt mitt synsätt är det inte att aktivt driva miljöfrågorna. Birgitta Ahlqvist sade att vi så långt som möjligt ska ha mellanstatliga beslut. Vi har överstatliga beslut när det gäller vissa frågor. I fråga om sänkt arbetsgivaravgift skulle Sverige egentligen, beträffande både Norrland och tjänstesektorn, vilja ha en självständig politik. Men nu måste man förhandla och krångla med EU-kommissionen. Ändå kommer man förmodligen inte att få igenom det man vill. Är det inte bättre att Sverige och alla andra medlemsländer helt enkelt självständigt får bestämma vilka skatter man vill sänka utan att EU blandar sig i?

Fru talman! Jag tycker inte att det är särskilt anmärkningsvärt att ett parti som sitter i riksdagen kräver att regeringen ska driva frågor på ett visst sätt. Regeringen påstår själv att den tar ansvar för miljöfrågorna. Vi hävdar att Sverige inte har lyckats driva miljöfrågor på EU-nivå därför att man inte inser vikten och värdet av att prioritera frågor och sedan ta upp dem i alla relevanta sammanhang. Man kan ju säga att man driver miljöfrågor trots att man i realiteten inte gör det men då blir det ord, inte handling. Miljöfrågor kan drivas på alla internationella nivåer. Det är oerhört viktigt att se till att t.ex. miljökonventioner går före WTO-avtal. Det är en sak som vi driver men som regeringen inte driver. Man ska alltså kunna ställa miljökrav på den inre marknaden. Miljöfrågor ska inte vara ett hinder inom en marknadsekonomi, utan det måste finnas ekologiska ramar. Detta driver vi på alla nivåer där det går att driva det - på nordisk nivå, på svensk nivå, på EU-nivå, på Jag fick inte något svar på min fråga om hur Birgitta Ahlqvist ser på detta med en självständig ekonomisk politik. Vore det inte bra om Sverige självt kunde bestämma var vi vill ha sänkta arbetsgivaravgifter t.ex.? Eller tycker Birgitta Ahlqvist att det är bra att vi måste bråka med kommissionen om sänkt arbetsgivaravgift i Norrland, eller är det över huvud taget så att vi inte vet om vi skulle kunna få ha sänkt arbetsgivaravgift, t.ex. inom tjänstesektorn? Jag anser att dagens system där vi måste förhandla med kommissionen - förmodligen kommer kommissionen att säga nej - är dåligt. Vad anser socialdemokraterna? Jag har inte fått något svar på den frågan.

Fru talman! När det gäller miljögarantin och det viktigaste ekonomiska styrmedlet för miljön, dvs. miniminivån för koldioxidskatten, räcker det inte med att säga att något händer eller att man avvaktar vad som händer. Om man från svensk sida tycker att de här frågorna är viktiga måste man för det första välja att prioritera dem och för det andra se till att de tas upp i alla sammanhang. Så sker inte i dag. Jag har frågat ett antal ministrar i EU-nämnden om man kan tänka sig att lyfta de här frågorna - på olika ministerrådsmöten, på toppmöten och inom IGC förhandlingarna - men man vägrar. Inom IGC finns det i dag ett antal länder som vill se över olika paragrafer för att möjliggöra miniminivåer vad gäller koldioxidskatten. Där driver man från svensk sida i dag inte på. Man kan säga att man driver på i miljöfrågorna men då är det ord - tyvärr inte handling. Sedan gäller det detta med hur man ska driva miljöfrågor utanför EU. Ja, nästan varje sak man gör en miljöfråga. Det handlar om hur vi agerar här. Det gäller då konsumenterna och den svenska nationella politiken, hur vi utformar biståndspolitiken och vad vi driver på WTO-nivå, på FN-nivå och på EU-nivå. Allting påverkar naturligtvis, även utanför EU. Men det absolut viktigaste är sådant som är gränsöverskridande - dvs. att vi har en miniminivå på koldioxidskatten - är viktigast. En annan viktig fråga är att miljökonventionerna måste gå före olika WTO-avtal, vilket de inte gör i dag. I dag är det så att exempelvis WTO-avtalen, t.ex. TRIPS, bryter mot den internationella konventionen om biologisk mångfald. Handel får alltså gå före FN:s internationella miljökonventioner. Det är fel.

Fru talman! Jag kan hålla med Marianne Andersson. I dag finns det under IGC ett portugisiskt initiativ på miljösidan - ett paket där man försöker lyfta fram miljöfrågorna. Det är rödgröna regeringar på EU-nivå som vill lyfta miljöfrågorna så att det äntligen händer något. Detta initiativ vill man från svensk sida inte acceptera. Jag har, som sagt, frågat ett antal ministrar i EU nämnden hur de driver de här frågorna men man säger: Det här ligger inte på mitt bord. Jag kan inte ta upp det. Så är det inte, utan miljöfrågorna - bl.a. koldioxidskatten - ligger, och bör ligga, på de olika ministerrådsmötena. Om Sverige skulle välja att lyfta detta ska det tas upp i alla sammanhang. Så är det inte i dag. Detta är ett val som regeringen gör.

Fru talman!

Jag inleder med att yrka bifall till reservation 6 i Utformningen av efterlevandepensioner och efterlevandestöd har nära anknytning till de förmåner som utges och intjänas inom ålders och förtidspensionssystemen. När nu dessa har ändrats på ett så omfattande sätt måste också efterlevandeförmånerna anpassas till det nya systemet. Man måste observera att efterlevandeskyddet för både vuxna och barn har genomgått mycket stora förändringar, först under 60-talet och 70-talet och sedan genom det beslut som fattades 1989 och trädde i kraft 1990. Efterlevandeskyddet för vuxna, dvs. främst änkor, utgjorde den tunga delen av detta skydd. Detta var naturligt. Först efter 1970 började kvinnor förvärvsarbeta i verkligt stor utsträckning. Arbetstid och förvärvsinkomster var fortfarande betydligt lägre för kvinnor än för män. Det är först under det senaste decenniet som kvinnor börjar närma sig en förvärvstid som motsvarar männens. Pensionssystem är mycket långsiktiga. De sträcker sig över perioder som omfattar en människas hela yrkesverksamma liv och pensionärstid. Detta innebär att pensionssystem måste förändras med försiktighet, dvs. att ändringarna måste ske med användning av omfattande övergångsregler. Detta gäller antingen man behåller en betydande del av inkomstanknuten pension eller om man skulle vidga grundpensionssystemet. Övergångsreglerna är helt enkelt till för att skydda den enskilda mot retroaktiva ingrepp. Att alla pensionssystem blir komplicerade är alltså något som inte kan undvikas. Detsamma gäller kollektivavtal som rör pensioner. Vid 1989 års ändringar av efterlevandeförmånerna föreslogs först en drastisk nedskärning av änkepensionen utan acceptabla övergångsregler. Kritiken blev hård och utskottet förhandlade fram ett nytt förslag med nya övergångsregler. Det innehöll enligt mitt förmenande vissa principiella brister - där fanns ett slags embryo till inkomstprövning. Det var olyckligt, men alla partier som deltog i utskottsarbetet förband sig att inte ändra framförhandlade övergångsregler i framtiden. Vi var mycket få som inte röstade igenom förslaget.

Ändringen ledde till slumpvisa rättsförluster för enskilda personer, och var ett brott mot de utfästelser som riksdag och regering tidigare har gjort. Det är just denna typ av åtgärder som pensionslöften inte får utsättas för. Utskottets majoritet hävdar att förändringen var nödvändig av ekonomiska skäl. Det hade funnits andra, mindre känsliga, områden att spara på. Den kamerala exakthet som tyvärr kännetecknat vår statliga budgetering gör att man ofta fattar lite okloka beslut. Jag yrkar bifall till reservation 6, och jag är faktiskt förvånad att inte fler partier har stött oss. Efterlevandestödet till efterlämnade barn har fått en förbättrad utformning mot vad den hade tidigare. Det är bra och viktigt. Det är mycket tillfredsställande att efterlevandeskyddet för barn har kunnat förstärkas. Omställningspensionen för efterlämnade vuxna, män eller kvinnor, har nästan återställts från den försämring som infördes 1997. Omställningstiden uppgick till minst tolv månader tidigare. Det är en minimitid för den efterlevande för att kunna anpassa sig till de drastiskt ändrade förhållandena, både ekonomiskt och känslomässigt, när man förlorar en livskamrat. Att regeringen vidhöll att det fulla återställandet skulle kunna ske först 2005 tycker vi reservanter var okänsligt och onödigt. Motiveringarna av ekonomisk natur är svaga, allra helst som Ekonomistyrningsverket i dag rapporterar 10 miljarders överskott i budgeten för 1999. Jag yrkar inte bifall till reservationen, men jag ber kammaren att läsa våra synpunkter i reservation 3. Jag observerar att en del av dem som har tyckt illa om den här typen av förändringar faktiskt inte har vågat reservera sig. Så har jag några korta reflexioner gällande SfU8 - fast först en liten utvidgning! Det är få som har tänkt på att när Sverige fick sitt ATP-system så kom modellen från USA. 30-talets kraschade fackliga pensionssystem för vanliga amerikaner utgjorde nämligen bakgrunden till det nu 65 åriga social security-systemet. Både social security och ATP uppbyggdes som förmånsbaserade fördelningssystem, och har brottats med samma problem: växande pensionärsgrupper, tidvis låg tillväxt och demografiska obalanser. Sveriges problem kom snabbare, men förändringar måste också ske i USA. I förra veckan föreslog presidentkandidaten Bush i princip samma förändringar av social security som beslutats om i Sverige. Förslaget fick ett gott mottagande. Men vad som är intressant i samband med SfU8 och de beskyllningar som funnits i debatten, och även i vissa motioner, om hemlighetsmakeri och bristande debatt är vad Bush sade när han presenterade sitt förslag. Han sade: Samarbete är nödvändigt mellan olika partier när man ska ändra något så långsiktigt som ett pensionssystem. Stora reformer som är nödvändiga på grund av demografiska förändringar måste få växa fram i samarbete mellan partierna. Det är så den svenska pensionsreformen har kommit fram - i samarbete mellan de fem partierna, därför att de accepterade huvudprinciperna för systemet. De förstod också samtidigt att detta samarbete kräver både information och debatt. Och sådan har funnits! Gå igenom artikelindex och databaser om pensionsreformen, och se vilket stort antal kritiska artiklar som har besvarats av Genomförandegruppen i sin helhet eller av någon eller några av gruppens ledamöter. Debatten har varit livlig! Vid ett samtal med Mats Svegfors för drygt ett år sedan om målkonflikter gällande öppenhet och konsensus i pensionsfrågan berömde han Genomförandegruppen för att den bemödat sig om att lyssna, besvara frågor och resonera kring den kritik som framförts. Kritiken har också påverkat arbetet på många punkter. Adoptioner och barnår, som behandlas i SfU8 är ett exempel. Avtalspensionernas behandling utgör ett annat. Även de stora principerna; försäkringsmässigheten, livsinkomstprincipen och premiereservssystemet blev en realitet först efter betydande diskussioner, inte minst inom socialdemokratin. Men sedan låg huvudprinciperna fast. Det var nödvändigt. När sedan olika detaljer har arbetats fram successivt har alla haft möjlighet att ta del av utredningar och remissinstansernas synpunkter - och att man har gjort detta framgår av den livliga debatt som har ägt rum. För att vara konkret: Adoptionsföräldrars rätt till barnår har verkligen belysts från många håll. Utskottets formulering, att Genomförandegruppen ytterligare överväger frågan i det fortsatta arbetet, är ingenting som kan viftas bort. Jag har suttit i många utredningar. Men jag tror knappast att någon beredning har varit mer öppen för att beakta olika synpunkter, att väga dem mot varandra och att lyssna och försöka vara konstruktiv. Varför har vi fungerat så? Det är det enda sättet på vilket samarbete över blockgränserna kan nå legitimitet. Vi har ansträngt oss för att göra den berörda målkonflikten så liten som möjligt. Nog har det känts jobbigt ibland. Ofta har jag önskat att jag hade sluppit skriva artiklar under lördag och söndag, och i stället fått gå ut och sola mig. Men pensionsartiklar har varit ett måste! Jag har besvarat stora mängder e-post, och jag är övertygad om att mina kolleger har gjort detsamma. De har säkert varit mer pliktmedvetna och mer flitiga än jag.

Fru talman! På förekommen anledning vill jag börja mitt inlägg med att slå fast att Vänsterpartiet står bakom de budgetöverenskommelser som är resultatet av samarbetet mellan oss, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Anledningen till att det känns viktigt för mig att säga detta är att man i dagstidningarna nu kan läsa att den svåraste uppgiften för ledande socialdemokrater tydligen är att få Vänsterpartiet att stå fast vid överenskommelser. Det är intressant särskilt med tanke på det vi ska debattera i dag, nämligen det nya pensionssystemet och efterlevandepensionerna. Vad gäller det nya pensionsssystemet finns det ingen överenskommelse mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. I stället finns det en överenskommelse mellan de fyra borgerliga partierna och Socialdemokraterna som innebär att de ska vårda det nya systemet och inte ensidigt göra några förändringar i det. Och det är ju intressant med tanke på att det finns ett antal motioner från de borgerliga partierna, både enskilda och partimotioner, vad gäller både pensionssystemet och efterlevandepensionerna. Fru talman! "I stället för öppen redovisning och allmän debatt manglas nu uppgörelser fram i slutna rum, förhandlingar mellan Social och Finansdepartementet får ersätta analyser." Så skriver K G Scherman, tidigare generaldirektör och chef för Riksförsäkringsverket, i Svenska Dagbladet i slutet på förra året. Detta ska ställas mot det som Margit Gennser just sade om att man kan debattera på datorn. Genomförandegruppen har valt att arbeta bakom lyckta dörrar. De promemorior som presenterats skickas ut på remiss till de remissinstanser som finns upptagna på Genomförandegruppens lista. Och där finns inte folket i Sverige med. Detta har lett till att den offentliga debatten har uteblivit. Egentligen är det bara debatterna i denna kammare som är offentliga, och det hade inte blivit någon debatt om inte Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade motionerat. Det är ett märkligt sätt att behandla demokratin, tycker jag. Att fem partier gjort upp i en fråga innebär inte att frågan inte ska utsättas för offentlighetens ljus och diskuteras öppet. I stället för att strypa debatten borde Genomförandegruppen inbjuda till offentlig debatt innan den lägger fram sina förslag. Att det hade funnits tid för den breda remiss som Vänsterpartiet efterlyste i samband med att Pensionsarbetsgruppen lade fram sitt förslag 1994 visas av att stora och viktiga frågor som t.ex. bromsen, AP-fondernas ställning samt egenavgifterna och växlingen av dem ännu inte är lösta år Jag är övertygad om att invånarna i Sverige hade kunnat presentera en lösning för Genomförandegruppen om man bara vågat låta pensionsfrågan bli en fråga för väljarna att ta ställning till. Vänsterpartiet anser att pensionsfrågan ska ägas av folket och hela riksdagen och inte enbart av fem partier. Fru talman! Vänsterpartiet hade även motionerat om att dagens pensionärer i vårbudgeten skulle kompenseras för den uteblivna inkomstförstärkning som den övergångsvisa garantipensionen skulle inneburit. Vi kan nu med tillfredsställelse konstatera att budgetsamarbetet mellan s, v och mp inneburit att pensionärerna nu får kompensation för senareläggningen av den övergångsvisa garantipensionen, bl.a. i form av att den undre gränsen vid 100 kr i bostadstillägget till pensionärer slopas och att den övre gränsen höjs från 4 000 kr till 4 500 kr. Vänsterpartiet hade, i likhet med PRO, helst sett att det blivit en nivåhöjning av bostadstillägget i stället för en höjning av hyrestaket. En höjning av taket gynnar inte lika många pensionärer, men med tanke på att hyrorna höjs över hela landet kommer denna reform så småningom att gynna alltfler låginkomstpensionärer. Fru talman! Den fråga som har föranlett flest enskilda motioner och en partimotion från Vänsterpartiet är adoptivföräldrarnas rätt till barnår. Utskottsmajoriteten, i det här fallet s, m, kd, fp och c, föreslår att samtliga motioner avslås. Reglerna för barnår gör att endast en tredjedel av alla adoptivföräldrar kan antas få rätt till fyra barnår och resterande får rätt till tre år eller färre. Anledningen till det är att man bara får tillgodoräkna sig barnår för barnens första fyra levnadsår. Barnåren kom till därför att den fördelning som automatiskt skedde i ATP-systemet inte sker i det nya systemet. De föräldrar som vårdar barn i hemmet ska därför kompenseras för utebliven pensionsrätt. Det är förstås lika nödvändigt att ett adopterat barn, oavsett ålder, får den tid och den stimulans som det behöver av sina föräldrar. Vi anser därför att riksdagen bör ge Genomförandegruppen i uppdrag att lyfta frågan och ge den en tillfredsställande lösning. Den bör åtminstone få samma behandling som gäller för föräldraförsäkringen. Vi tycker att det är bra att Ingela Thalén nu tar tag i frågan om barnårsrätt för förfluten tid för adoptivföräldrar och ser till att Genomförandegruppen kommer med en lösning. Även detta är ett krav från Fru talman! Den andra frågan som ska debatteras i dag är efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Det är ju så att även efterlevandepensionen måste anpassas till det nya pensionssystemet. Och där är det ju som bekant Genomförandegruppen som bestämmer och som ska vårda överenskommelsen och inte ensidigt bryta den. Överenskommelsen gäller tydligen inte efterlevandepensionen. Där har Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centern motionerat om omställningsperiodens längd. De vill att den ska förlängas till tolv månader fr.o.m. den 1 januari 2001. Det är ju ett förståeligt krav. Det är t.o.m. ett bra krav om det inte hade varit så att de lovat att vårda överenskommelsen och inte ensidigt bryta den. Vänsterpartiet tycker alltså att detta är ett vettigt krav, eftersom det är svårt för den efterlevande att ställa om sin ekonomi på de sex månader som gäller i dag. Men då kommer nästa moment in, och det är att Vänsterpartiet har en budgetöverenskommelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Enligt den finns det inga pengar att förlänga omställningspensionen redan den 1 januari 2001. Vi sitter inte i Genomförandegruppen och kan därför inte påverka besluten i den. Men vi har det ekonomiska ansvaret för de beslut som Genomförandegruppen kommer fram till, vilket är en mycket konstig situation. Vi tycker att det är bra att regeringen föreslår att omställningspensionen för makar utan barn förlängs först till tio månader och sedan till tolv månader. Vänsterpartiet anser dock att detta är en så viktig fråga att vi i kommande budgetförhandlingar borde försöka hitta ett ekonomiskt utrymme för att återställa omställningsperiodens längd till tolv månader vid en tidigare tidpunkt än den som regeringen föreslår. Det blir visserligen inte lika snabbt som regeringens samarbetspartner i Genomförandegruppen föreslår, men det blir något snabbare än regeringens förslag. Regeringen föreslår att inkomstprövningen av den övergångsvisa änkepensionen ska behandlas i en kommande proposition som kommer att behandla bostadstillägget till pensionärer. Inte heller här är Genomförandegruppen enig. Tre av partierna i Genomförandegruppen vill ta bort inkomstprövningen men vill inte berätta varifrån de ska ta de 900 miljoner kronor som det skulle kosta. Av motionerna till vårbudgeten kan vi dock förstå att man vill sänka nivåerna i socialförsäkringen till 75 % och införa ytterligare karensdagar för att kunna ta bort inkomstprövningen. Vänsterpartiet var emot inkomstprövningen när den infördes, och vi är fortfarande emot den. Det innebär inte att vi inte står bakom de budgetöverenskommelser som vi har gjort med Socialdemokraterna. Vi står bakom våra överenskommelser, men det behöver inte betyda att vi tycker att de är bra. Vi delar denna uppfattning om inkomstprövningen med många ledande socialdemokrater. Lennart Klockare är ju anmäld senare som talare, och det skulle vara intressant att få höra hans synpunkter på inkomstprövningen. Tycker Lennart Klockare att inkomstprövningen av den övergångsvisa änkepensionen är bra? Tycker Lennart Klockare att inkomstprövningen har förstärkt förtroendet och tilliten för de generella systemen? Att ta bort inkomstprövningen skulle kosta ca 900 miljoner kronor. Dessa pengar måste tas någonstans ifrån, och vi kan inte ställa upp på bl.a. ytterligare karensdagar och sänkta nivåer i sjukförsäkringen som Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet föreslår för att kunna ta bort inkomstprövningen. Att inkomstprövningen av de övergångsvisa änkepensionerna görs på samma sätt som beräkningen av bostadstillägg för pensionärer har inneburit att arbetslösa hemmaboende barn över 18 år indirekt påverkat änkepensionens storlek.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 Jag vill därför passa på att önska personalen, talmännen och kollegerna en trevlig sommar.
Fru talman! Att jag tog upp historieskrivningen och beskyllningar för hemlighetsmakeri, slutna rum osv. beror på att det kan bli en långsiktig olycklig förvanskning av vad som verkligen hände. Ulla Hoffmann satt med i Pensionsarbetsgruppen. Hon ville över huvud taget inte diskutera de konstruktiva förslag vi hade. När vi andra var överens om de nya huvudprinciperna för modellen och beslut hade fattats, fann vi att det var väldigt viktigt att man fortsatte samarbetet och vårdade överenskommelsen. Detta har faktiskt lett till att vi har fått in oerhört många fler synpunkter och att vi verkligen beaktat dem mycket mer än vad man brukar göra i vanliga utredningar som sedan behandlas av departementen. Där följer man oftast slaviskt utredningarna. Jag beklagar faktiskt det här sättet att skildra verkligheten. Det var därför jag tog upp nuvarande landshövding Svegfors uttalande. Jag skulle vilja säga att han är objektiv. Samtalet började med att jag sade att det var jättejobbigt eftersom jag hade fått skriva så mycket i Svenska Dagbladet. Då sade han: Men Margit, detta är ju det som är väsentligt. Här har ni verkligen sett till att ni har kommit ut till folket och talat om hur ni har tänkt. Jag höll med honom, och jag skämdes över att jag hade gnölat.
Fru talman! Jag tycker inte att det är olyckligt. Jag delar inte Margit Gennsers uppfattning om att det har varit en offentlig debatt. Det beror kanske på att vi har olika verkligheter, att vi bor på olika ställen t.ex. Där jag bor har inte människor tillgång till datorer. De kan alltså inte delta i debatten på det viset. Även vi i Vänsterpartiet och andra inom fackföreningsrörelsen som inte tycker att den här överenskommelsen är bra, som inte tycker att pensionssystemet är bra, har skrivit debattartiklar och försökt att delta i debatten på det sätt som vi har kunnat. Om folk hade kunnat påverka så som Margit Gennser säger, hade kanske inte så många människor blivit så fruktansvärt förvånade över resultaten i de orange kuverten. Det betänkande som Pensionsarbetsgruppen lade fram hade en remisstid på ungefär två månader. Det var ett stort komplicerat system. Jag kommer inte ihåg vad betänkandet kostade, men det kostade kanske ett par hundra kronor. Det tar tid att föra ned den här remissen i en organisation, t.ex. inom ett fackförbund. Likadant om man vill ha diskussionscirklar osv. Därför anser jag inte att det är förankrat. Jag menar att om man hade velat förankra systemet hos folket hade det kunnat genomföras. Dessutom tror jag att man hade fått ett mycket bättre pensionssystem som hade varit förankrat. Då hade vi t.ex. inte behövt de här debatterna i kammaren.
Fru talman! Först angående fackliga företrädare och folk från andra organisationer. Det är just med dem som debatten har förts. Avtalspensionerna är ett sådant exempel där man lyssnade och faktiskt insåg att man hade tänkt fel. Sedan skulle jag nog vilja säga att har det funnits något som det rått missförstånd om så har det varit ATP-systemet. Folk har verkligen varit dåligt informerade. En av de väsentligaste punkterna i det nya systemet är att folk får besked om sina insatser varje år. Det är klart att man då också kan bli missnöjd därför att man får information. Men den samlade informationen kommer i längden att ge större trygghet, och man förstår hur pensioner växer fram. Det är bra för tänkande människor. Jag anser att svenska folket består av tänkande, ansvarsfulla, reflekterande människor. ATP-systemet fick man, och ofta kom folk till mig när de blev pensionerade och sade: Aldrig visste jag att jag skulle få så lite pension.
Fru talman! Säga vad man vill om ATP-systemet, men nog hade det en lång förankringsperiod. Jag tror att det var fem år eller något sådant. Tage Erlander sade att han tyckte att det skulle vara bra om svenska folket gick i studiecirklar för att sätta sig in i pensionssystemet. Man hade alltså lång tid på sig för att förstå vad som hände. Margit Gennser vet mycket väl vad jag tycker om ATP-systemet och om vad som hade varit nödvändigt att göra i det nya pensionssystemet för att se till att vi hade fått ett stabilt, robust system som följde den ekonomiska utvecklingen i landet. Jag tror att det stora problemet för Genomförandegruppen är att när man började med det här gick man ut med information till medborgarna om att inte någon skulle förlora på det nya systemet. Tvärtom skulle det bli bättre för en hel del människor. Man har också sagt att t.ex. den övergångsvisa garantipensionen skulle genomföras år 2001. Det finns bevis för att det var så man sade. Man gick alltså ut för tidigt och sade fel saker. Det här har förstås lett till att när människor i dag får ett orange kuvert är det inte så kul. Jag skulle ju heller inte förlora. Tvärtom skulle jag som är fyrtiotalist bli en av de stora vinnarna. Jag bad försäkringskassan räkna ut, utifrån hur pensionsläget ser ut i dag, vad jag skulle ha fått med ATP-systemet. Jag förlorar 1 700 kr i månaden på det nya systemet. Det är inte heller kul när jag av Margit Gennser och resten av Genomförandegruppen får reda på att alla blir vinnare och att framför allt fyrtiotalisterna blir vinnare.

Fru talman! Kristdemokraterna vill med anledning av dagens debatt om SfU8, som bl.a. berör barnår och pensionsrätt vid adoption, samt SfU13 angående omställningspension, göra följande viljeyttring. Inledningsvis vill jag förklara att vi står bakom framlagda motioner, men för tids vinnande yrkar jag här bifall endast till reservation 6 under mom. 5, betänkande SfU13, Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn. Låt mig av ordningsskäl gå tillbaka till SfU8, som bl.a. berör pensionsrätt för barnår. Som företrädare för Kristdemokraterna vill jag klart deklarera att barnen måste prioriteras, oavsett om de är födda inom den egna familjen eller om de är adopterade. Det får på detta område under inga omständigheter råda någon skillnad dem emellan. En av grundpelarna i den kristdemokratiska ideologin är alla människors lika rätt och värde. Jag minns med stor glädje partiledardebatten i januari månad i år, då flertalet partiledare betonade vikten av att erkänna och se människan och individen. Jag tror inte att mänskligheten haft större behov av detta någonsin tidigare än vad vi har i dag. Barn i Sverige har behov av beröring, av att få möta kärleksfulla ögon och mänsklig värme. Vi svenskar lever egentligen på gränsen till att ge våra barn alltför lite tid och beröring. Det är med anledning av barnens situation som kristdemokraterna gång på gång vill påtala och agera för att föräldrar, adoptivföräldrar likställda, ska känna stöd och uppmuntran att vara med sina barn så mycket som möjligt. I utskottstexten beskrivs regeringens uppfattning att adoptivbarn upp till tio års ålder inte skulle kunna erhålla pensionsrätt för barnår. Kanske är det just adoptivbarnen, som ska adopteras in i den svenska familjen, som mer än andra barn behöver sina adoptivföräldrar på plats i början i bostaden. Det gäller att bygga upp familjebanden. Många av adoptivbarnen kommer från miljöer som har mycket att önska. Jag har i min bekantskapskrets och även i mina syskons familjer adoptivbarn som kommit från miljöer som krävt stora och beundransvärda insatser av barnens nya föräldrar. Det skulle vara en stor hjälp för dem som vill adoptera och i framtiden fortsätta detta arbete att känna ett samhälleligt stöd. Det får under inga omständigheter råda några åldersgränser som kommer att resultera i att några barn missgynnas. Barnens rätt till en bra start i livet måste gälla även en bra start i den nya familjen. För övrigt vill jag referera till de olika partiernas inlämnade motioner i det här ämnet. Jag är övertygad om att Genomförandegruppen har till uppgift att se över dessa regler och nöjer mig med att lyfta fram frågan och redogöra för kristdemokraternas synpunkt i ärendet. Jag är helt övertygad om att vår representant tillsammans med övriga partiers representanter kommer att se till att adoptivbarnens och deras föräldrars bästa kommer att tillgodoses. Fru talman! Så vill jag gå över till betänkande Kristdemokraterna har under flera år i olika sammanhang nästan till leda tjatat om omställningspensionens längd och inkomstprövning av änkepensionen. Jag trodde för ett år sedan att den här debatten år 2000 skulle vara överspelad. Men beklagligt nog, även om utskottsbetänkandet andas hopp och tillfredsställelse, måste vi återigen höja rösten till förmån för efterlevande som drabbats av sorg. Inte nog med att sorgen ska bearbetas. Det är beklagligt att regeringen 1997 dessutom förändrade lagtexten så att folkpensionen i änkepensionen skulle inkomstprövas. Detta var kanske från regeringens håll rätt beslut. Men kristdemokraterna delar inte den uppfattningen. Hade man dessutom låtit bli att gå retroaktivt hade frågan om möjligt i någon liten mån varit mindre svår att förstå och förklara. Men nu togs allt över en kant. Retroaktiv lagstiftning är inte bra. Det är inte rätt emot människor, som har byggt upp en ekonomisk förtröstan bl.a. på folkpensionssystemet, att frånta dem deras sedan lång tid både lovade och via skattsedeln finansierade försäkringsförmån. Man kanske ska börja med omställningspensionens längd. Det är märkligt att folkvalda av ekonomiska skäl kan korta en försäkringsförmån som man så väl behöver när man drabbas av att ensamheten slår till. Nu efter cirka tre års prövotid börjar regeringen inse det orimliga i att endast sex månaders omställningstid ska gälla. Det är bra att man kommit till insikt. Men varför ska det då ta tre år? Är det av stolthet eller okunskap som man inte vill gå oss till mötes och redan nu besluta om att återgå till tidigare tolv månaders omställningspension? Det kommer att uppfattas som märkligt att vi ska ha en anpassningstid fram till 2005, då vi åter ska nå målsnöret med tolv månaders omställningspension. Varför denna lärotid? Varför inte besluta redan efter denna debatt om att införa tolv månader när vi ändå har i stort sett en gemensam uppfattning om att tolv månader är det riktiga. Fru talman! Jag vill även säga något till förmån för alla de änkor som fråntagits en rättighet som de själva tillsammans med sina män, så länge de levde, aktivt finansierat genom skatten. 1997 fråntogs dessa kvinnor ett ekonomiskt stöd som inte är obetydligt. Beslutet är regelvidrigt och är ett avtalsbrott. Det kändes märkligt för mig som försäkringstjänsteman att förklara detta för kunder som hörde av sig. Folk i allmänhet har ett visst förtroende, även om det ibland uppfattas som allt mindre, för riksdag och regering. Man vet mycket väl att den politiska processen kan vara långsam. Men i vissa lägen kan det gå fort och enkelt. Ett exempel är uttalanden från näringsmininstern i dagarna om Teliaaktien, som värderas alltför lågt. Då ska det inte bli någon utförsäljning, säger ministern. Detta är ett exempel på att regeringen kan besluta om snabba åtgärder. Varför kan då inte detta komma folk till gagn som är i behov av att återgå till sin änkepension i folkpensionen? Hur länge ska vi vänta på att få svar på denna fråga? Jag lovar att Kristdemokraterna kommer att agera så länge frågan ej är löst. Vi kommer inte att nöja oss med märkliga bortförklaringar att man ska spara pengar. Det gäller att använda skattemedel på ett ärligt och rättvist sätt. Folk har betalat in folkpensionsavgifter, och dessa ska också återgå till dem det berör. Kristdemokraterna har finansierat detta i sitt budgetalternativ, med en återgång till änkepension i folkpensionsdelen. Här finns, fru talman, en grupp kvinnor som regelbundet har demonstrerat bl.a. ute på Mynttorget, inte endast för sig själva utan för kvinnor från hela landet. Jag trodde att de skulle få uppleva ett resultat i det svenska socialförsäkringssystemet. Nu är frågan om vi ska svika dem ännu en gång. Ska de ännu en gång gå hem från denna kammares åskådarläktare utan ett beslut där vi rättar till begångna misstag, eller ska vi tvinga ut dem på barrikaderna med skyltar och rop om rättvisa och trygghet i socialförsäkringssystemet?
Fru talman! Med jämna mellanrum debatterar vi här i riksdagen ett av våra viktigaste grundtrygghetssystem, pensionssystemet. Pensionssystemet svarar för alltfler svenskars ekonomiska försörjning. Andelen personer som varje månad erhåller sin försörjning via pension ökar, och som befolkning blir vi allt äldre. När 40-talisterna nu närmar sig pensionsåldern vet vi att det kommer att bli ännu fler. Med tanke på hur stor andel av vårt lands befolkning som är beroende av detta trygghetssystem är det väldigt viktigt att detta system är långsiktigt och hållbart över tiden. För sex år sedan tog vi beslutet om riktlinjerna för det nya pensionssystemet, och för två år sedan tog vi beslutet, och nu är arbetet med det nya systemet i gång. Det har ju varit en del inkörnings och dataproblem under resans gång, men enligt uppgift till socialförsäkringsutskottet från Riksförsäkringsverkets generaldirektör Anna Hedborg vid hennes senaste besök i utskottet går det nu som på räls. Vi har alla nu fått våra orange kuvert där vi kan ta del av hur vår egen pension kommer att se ut. I höstas sköt regeringen upp införandet av garantipensionen. Alla låginkomstpensionärer skulle ha fått en förbättring om garantipensionen införts som planerat. Regeringens passivitet medförde att pensionärernas berättigade krav på kompensation uteblev. Den nu föreslagna höjningen av bostadstillägget för pensionärer kan inte betraktas som en kompensation för den fördröjda garantipensionen. Höjningen ger inte heller kompensation till alla pensionärer. Vi i Centerpartiet anser att alla pensionärer har drabbats av fördröjningen av garantipensionen, och därför bör de pensionärer som skulle fått en ekonomisk förbättring via garantipensionen kompenseras. Centerpartiet har föreslagit en höjning av pensionstillskottet med 3 000 kr om året i stället för regelförändringar inom BTP. När vi i dag debatterar betänkandet SfU8, Vissa frågor om det nya pensionssystemet, är det ett antal motioner från den allmänna motionstiden som avstyrks. Jag vill kommentera några motioner från Vi har i en motion lyft fram frågan om flexibel pensionsålder. Den frågan ingår i det nya pensionssystemet, och de ekonomiska förutsättningarna för detta är reglerade där. Men det finns ingen arbetsrättslig rätt att för den som så önskar använda flexibiliteten i det nya pensionssystemet. Attityden till äldre arbetstagares medverkan på arbetsmarknaden måste förändras, så att möjligheten att senarelägga pensioneringen, för den som så önskar, blir en realitet. I den ekonomiska vårpropositionen anges i finansplanen att regeringen under året avser att föreslå en lagstiftning som innebär att ingen ska tvingas sluta sin anställning före 67 års ålder. Och med det löftet avvaktar vi detta förslag. Det är också några frågor i det här betänkandet som vi har utgått från att Genomförandegruppen kommer att jobba vidare med. En av de frågorna är att adoptivföräldrar ska ha större möjlighet än i dag att få rätt till pensionsgrundande belopp för barnaår. I ett uppsamlingsbetänkande som detta är det ganska stor variation mellan motionsyrkandena. I en av Centerpartiets motioner från allmänna motionstiden som handlar om arbetsmarknadspolitik har vi ett yrkande som hamnat just i det här betänkandet. Där beskriver vi vikten av att även mitt i livet kunna satsa på utbildning. För att kunna finansiera detta har vi föreslagit att man från premiereserven skulle kunna låna pengar för detta ändamål. Utskottet är tveksamt till detta. Anledningen till att jag inte reserverat mig till förmån för vår motion är att det sedan motionen skrevs har hänt en del på det här området. Bl.a. har regeringen i sitt budgetförslag avsatt 3 miljarder för reducerad skatt vid kompetensutveckling i arbetslivet under perioden 2000 2002. Syftet är att stimulera till kontinuerlig kompetensutveckling i arbetslivet, vilket kan öka individens möjligheter att välja och byta arbete. Ett system för individuell kompetensutveckling i arbetslivet som vi i Centerpartiet förordar kommer nu att utredas, och därför nöjer jag mig med ett särskilt yttrande. Fru talman! Nästa motion handlar om lagen om inkomstgrundad ålderspension, där rätt till pension inte tjänas in före det år då den försäkrade fyller 16 år. Det vi i denna motion anser felaktigt är att den som är under 16 år är skyldig att erlägga egenavgift för inkomst från förvärvsarbete utan att förmånsrätt erhålls. Det kan upplevas som orättvist att betala in avgift till pensionssystemet utan att detta senare kan räknas in i livsinkomsten. Jag utgår från att Genomförandegruppen också beaktar denna fråga i senare ställningstagande. Fru talman! Så går jag över till nästa betänkande, Fru talman! Änkepensionen infördes ursprungligen för att ge kvinnor möjlighet till ekonomisk försörjning om mannen avled innan hon hade rätt till egen ålderspension. Den tillkom i en tid då det var ovanligt att kvinnor förvärvsarbetade och då mannen oftast var ensam familjeförsörjare. I slutet av 1980 talet beslöt riksdagen att avveckla änkepensionen och införa en efterlevandepension. Övergångsbestämmelserna för den gamla änkepensionen innebär att det gamla systemet kommer att finnas kvar många år framöver. Efterlevandepensionerna måste anpassas till det reformerade ålderspensionssystemet. I det nya pensionssystemet blir pensionen baserad på livsinkomst, och dagens folkpension och ATP ersätts av en inkomstpension och premiepension. Pensionstillskottet och det särskilda grundavdraget ersätts med garantipension. Den 1 januari 1990 infördes den s.k. efterlevandepensionen, som innebär att kvinnor och män får samma stöd. Det består av en omställningspension under sex månader som kan förlängas under vissa förutsättningar. Regeringen föreslår i propositionen att omställningsperioden ska förlängas till tio månader den 1 januari 2003. Vi i Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen motionerat om att omställningsperioden är för kort och att den måste förlängas. Vi anser att perioden bör vara tolv månader och att förlängningen ska ske nu och träda i kraft senast den 1 januari 2001.

Fru talman! Det nya pensionssystemet har vi diskuterat många gånger i riksdagen, och det kommer vi säkert att fortsätta att göra. Det är på intet sätt något fel i det, eftersom det är ett stort och viktigt system - den viktigaste socialförsäkringen - och handlar om den ekonomiska tryggheten på äldre dagar. Två grundtankar fanns i samband med det nya pensionssystemet när det konstruerades. Den ena var förstås att skapa ett hållbart och uthålligt pensionssystem som kunde hantera sin huvuduppgift att se till att de äldre fick en ekonomisk trygghet på gamla dagar. Det andra inslaget har kanske inte diskuterats lika ofta. Det handlade om att se till att pensionssystemet i sig i största möjliga utsträckning utformades så att drivkrafterna gick åt rätt håll. De drivkrafter som var bra för samhällets utveckling skulle också vara bra för den enskilde, och därför skulle sannolikheten för en bra samhällsekonomisk utveckling öka. Några exempel på det är de s.k. raka rören, dvs. att det skulle finnas ett bra samband mellan de avgifter man betalar och de förmåner man får, men också inslag som att den som stannar lite längre tid på arbetsmarknaden får mer i årlig pension än den som stannar kortare tid. Dessa frågor diskuteras just nu i alla länder av vår typ. Debatten blir bara mer och mer intensiv för varje år som går. Det har förstås att göra med förändringar i våra samhällen. Det har att göra med demografin. I nästan alla länder av vår typ är det glädjande nog så att medellivslängden bara fortsätter att öka - på många håll, liksom i Sverige, snabbare än vad man har trott. Det är också så, vilket inte är lika glädjande, att den faktiska ålder när människor lämnar yrkesarbetet förefaller att sjunka, dvs. att gå åt motsatt håll än vad som gäller för medellivslängden. Till detta kommer med stor kraft i många av våra länder att födelsetalen går ned mycket kraftigt. I vårt land är vi nu nere i de lägsta födelsetalen vi har haft sedan statistiken infördes 1749. Det finns flera länder i Europa som har ännu lägre födelsetal. Som många känner till behövs det lite drygt två barn per kvinna för att man på lång sikt ska kunna behålla folkmängden - annars kommer den att sjunka. Bland de betänkanden som vi diskuterar under denna punkt finns betänkandet om vissa frågor om det nya pensionssystemet. I det sammanhanget har vi valt att i ett särskilt yttrande kommentera en motion som vi har väckt som handlar om pensionsmedel för kompetensutveckling. Det gäller inte huvudfåran i pensionssystemet, men det handlar om en tankegång som vi väckte för tre fyra år sedan, nämligen att vi som medborgare skulle kunna få välja att någon gång mitt i livet ta ut delar av såväl privata pensionsförsäkringar, i den mån man har sådana, som avtalspensionsförsäkringar, vilket 90 % eller kanske t.o.m. mer av de yrkesarbetande har. Man skulle också få en ökad möjlighet att med hjälp av det allmänna pensionssystemet ta ut ett kompetensutvecklingsår mitt i livet. Självfallet skulle det påverka behållningen och den framtida pensionen. Vi har arbetat för det i flera års tid, bl.a. genom denna motion. Vi har ännu inte lyckats övertyga kamraterna som har varit med oss om att reformera det svenska pensionssystemet, och därför har vi valt att inte skriva en reservation, vilket hade varit det naturliga, utan ett särskilt yttrande som avrundas med att vi hoppas att på sikt kunna övertyga våra kamrater på denna punkt om att vi ska skapa ett bättre system. På den punkten har det så sent som i går kommit en enmansutredning, som såvitt vi kan förstå av pressmeddelande och annat går åt rätt håll. Det handlar om ökade möjligheter för medborgare att spara för framtida kompetensutveckling med samma enkla tanke som gäller pensionsförsäkringar. Man slipper skatten nu, när man sätter in pengarna, men den dag man tar ut dem får man beskatta dem. Jag hoppas alltså att det som kom fram i går är ett tecken på att dessa tankar väcker ökat intresse i vårt samhälle och att de sedan också kommer att kunna förverkligas. Om jag går över till frågan om det nya pensionssystemet i allmänhet kan jag säga att det är så att vi har, som redan har nämnts flera gånger i dagens debatt, en genomförandegrupp som har i uppgift att genomföra och vårda pensionsöverenskommelsen. Det har kritiserats många gånger - senast i dag - av de partier som inte ville vara med om att genomföra ett nytt pensionssystem. Det var ju så att Vänsterpartiet och på den tiden Ny demokrati, som fanns med i Pensionsarbetsgruppen åren 1991-1994, fick samma möjligheter som de andra fem partierna att ställa upp bakom huvudprinciperna. Det gällde inte varje kommatecken eller semikolon inledningsvis, utan huvudprinciperna för en fortsatt diskussion. Såväl Ny demokrati som Vänsterpartiet valde att ställa sig utanför det arbetet. Genomförandegruppen är till för att genomföra det som fanns med i den ursprungliga pensionsuppgörelsen och några angränsande frågor. Den enda större nya fråga som har dykt upp under resans gång kan vi konstatera är frågan om den automatiska balanseringen, som har att göra med att vi på några punkter har genomfört, jämfört med ett försäkringsmässigt system, mot pensionstagarna generösa regler som gör att man har anledning att fundera över uthålligheten på sikt. En följd av detta nya pensionssystem är förstås att ett antal angränsande system behöver anpassas till det nya systemet. Det är huvudsakligen fråga om en teknisk anpassning. Jag kan ta ett exempel. Det säger sig självt att man, om man går från en i praktiken obeskattad folkpension till en beskattad folkpension, kommer att få ändra reglerna för pensionärers rätt att få bostadsbidrag. Det är också så att vi behöver anpassa det som är uppe på dagens dagordning - frågan om efterlevandepensionerna - till det nya systemet. Det har nästan helt och hållet handlat om en teknisk anpassning till det nya pensionssystemet. Men tyvärr tvingas vi också diskutera några andra frågor som har med änkepensionen att göra. Det beror på att några av partierna år 1996/97 valde att försämra villkoren för änkepensionen jämfört med dem som utarbetades av riksdagen i slutet på 80-talet och början på 90-talet. Det har vi många gånger diskuterat i denna kammare. De partier som är emot har väckt motioner, nu senast i samband med vårbudgeten och i samband med dagens betänkande. Det gäller två saker. Det ena är den s.k. inkomstprövningen av folkpensionsdelen av änkepensionen som genomfördes våren 1997 och som har drabbat många människor med stor kraft. Det rör sig om tiotusentals änkor som har fått sin ekonomiska situation väsentligen försämrad. Jag ska återkomma till det om ett ögonblick, men jag vill innan jag går vidare yrka bifall till den reservation nr 6 som finns i betänkande 13, där Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet nu kräver ett tillkännagivande till regeringen om att man ska återgå till de gamla reglerna så fort som möjligt - i praktiken från den 1 januari nästa år - och att man ska ta tillbaka de regler som gällde före den 1 april 1997. En annan del av den försämringen var att man försämrade den s.k. omställningspensionen från tolv månader till sex månader. Det gäller alltså tiden efter det att man har blivit änka eller änkling, ibland utan någon som helst varsel genom olycka eller på annat sätt. Man skulle ha en viss garanti för sin ekonomiska standard, och tiden för den krymptes från tolv månader till sex månader. Vi och många andra tyckte att det var mycket upprörande och att det finns all anledning i världen att återgå till den gamla regeln om tolv månader. Vi har därför motionerat om det tillsammans med andra partier. I utskottet har det visat sig att Vänsterpartiet har en liknande uppfattning, som man har uttryckt i en reservation nr 4. Det finns en reservation nr 3 från Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Skillnaderna mellan dem är att Vänsterpartiets synpunkter gäller på längre sikt, såvitt jag förstår.

Den förbättring som har presenterats i årets vårproposition innebär, om jag har förstått det rätt, en satsning på ungefär 30 miljoner kronor. Den har kommit efter tre år. Med den takten, Ulla Hoffmann, har ni återställt änkornas regler från före den 1 april 1997 om ca 90 år. Det är klart att det är bättre än ingenting alls, men det är knappast det intryck ni gav väljarna i valrörelsen förra gången. Lennart Klockare. Detta inslag i saneringen av statsfinanserna har angripits mycket hårt av flera människor. Bl.a. Joakim Palme, som ju leder den av regeringen tillsatta utredningen om välfärdsbokslut, har i flera artiklar påpekat att detta är den största avvikelsen från traditionell svensk välfärdspolitik som har genomförts på senare år och därför varit mycket kritisk mot den. Min fråga till Lennart Klockare är vad det är som gör att ni är så oerhört angelägna att stå fast vid de stora försämringar som änkorna drabbades av.
Fru talman! Bo Könberg ställde ett par direkta frågor till mig. Dessutom sade han när det gäller det nya pensionssystemet och Genomförandegruppen att Vänsterpartiet inte ville vara med, men det var inte riktigt så, utan Vänsterpartiet fick faktiskt inte vara vara med eftersom vi inte till hundra procent ställde oss bakom det nya pensionssystemet. Jag tycker att Pensionsarbetsgruppen i många stycken hade bra diskussioner, men vi kunde t.ex. inte ställa oss bakom att man övergår från ett stort offentligt sparande till premiereserv. Det fanns också andra sådana frågor. Däremot ställde vi oss bakom det som vi tyckte var viktigast, nämligen en anpassning av pensionerna till nationalekonomin, alltså till nationalbudgeten, och det var vad som behövdes för att det skulle bli ett stabilt system. Jag vill dessutom säga att Bo Könberg annars alltid har varit hederlig när sammankopplingen med Ny demokrati, men för att lägga saker och ting till rätta vill jag nu tala om att Ny demokrati och Vänsterpartiet reserverade sig på helt skilda grunder. När det sedan gäller inkomstprövningen av änkepensionerna tycker jag att jag ganska noggrant har redogjort för vårt ställningstagande. Vi har ett budgetsamarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och där har vi inte hittat 900 miljoner kronor för att kunna ta bort inkomstprövningen. Folkpartiet och de andra finansierar ju inkomstprövningen med att sänka nivåerna i sjukförsäkringen, lägga över på trafikförsäkring, införa fler karensdagar osv. Jag håller med om att det kanske hade varit önskvärt att förlänga omställningsperioden, men återigen: Vi har en budgetöverenskommelse som vi står fast vid. Vi tycker att man borde kunna försöka hitta pengar tidigare än 2005, som regeringen har föreslagit. Det är därför som vi har avgivit reservationen 4
Fru talman! Det var väl en ganska betydande underdrift när Ulla Hoffmann nyss sade att Vänsterpartiet inte var berett att ställa sig bakom det nya pensionssystemet till hundra procent. Det är alldeles klart att man inte var det. Vänsterpartiet ville inte ställa sig bakom huvuddragen i reformeringen. Med "huvuddragen" menar jag sådana saker som livsinkomstprincipen, att det skulle finnas ett fonderat inslag m.m. För att återgå till historieskrivningen vill jag säga att inget av de andra fyra partierna den där hösten svor på var och en av de kanske 17-20 punkter som ordföranden presenterade som underlag för en bred uppgörelse. Däremot förväntades man ställa sig bakom huvudinriktningen. Jag kan vidare gärna bekräfta att Vänsterpartiets och Ny demokratis invändningar var olika till sin karaktär. Det räcker att läsa reservationerna för att se att de har utgått från olika grunder. Ulla Hoffmann har fel - jag förmodar att det är oavsiktligt - när hon säger att det i vårt budgetförslag i år ingår sänkta nivåer i sjukförsäkringen eller flera karensdagaar. Det har vi faktiskt inte tagit med. Däremot ingår punkten om trafikförsäkringen. Det är väl efter att ha hört Ulla Hoffmanns replik bara att konstatera att Vänsterpartiet, att döma av resultatet, uppenbarligen antingen inte tillräckligt mycket har prioriterat frågan om att hjälpa till med efterlevandepensionen eller har misslyckats mycket grovt. Att nu förlänga omställningsperioden från sex till tolv månader innebär, om jag minns rätt, utgifter i storleksordningen 70-80 miljoner kronor. Hade ni varit tillräckligt tydliga mot samarbetspartnerna om att det här var en oerhört viktig fråga för er, förmodar väl vi utomstående att det här skulle ha gått att få igenom.
Fru talman! Jag vill korrigera det som Bo Könberg sade. Det är alldeles riktigt att Folkpartiet inte har föreslagit finansieringen av inkomstprövningen, men samtidigt har ni en gemensam reservation med partier som föreslår sänkta nivåer i socialförsäkringen och vill införa ytterligare karensdagar. Bo Könberg har helt rätt, och det finns inte någon anledning att påstå någonting annat. Men när det sedan gäller omställningsperiodens längd vill jag säga att det faktiskt är en fråga för Genomförandegruppen, och ni tillhör de fyra partier som vill införa den här längre perioden redan den 1 januari 2001. Jag måste då undra hur det kan komma sig att fyra så stora, starka och tuffa partier som de fyra borgerliga partierna inte har lyckats övertyga socialdemokraterna i Genomförandegruppen.
Fru talman! Då är vi överens om innehållet i de olika budgetförslagen. Det stämmer också att vi på den här punkten har en gemensam reservation tillsammans med partier som i övrigt kan ha synpunkter som vi inte delar. Det framgår klart och tydligt av trycket. Det är lite grann en missuppfattning från Ulla Hoffmann att frågan om efterlevandepensionen vad gäller dels omställningsperiodens längd, dels inkomstprövningen skulle vara en fråga för Genomförandegruppen och de fem partierna. Hade det varit så, hade det inte gått att genomföra den, av det enkla skälet att vi fem partier har en uppgörelse med ett materiellt innehåll och även om att vi ska lyssna på varandra, om någon kommer med kloka idéer liksom om att vi ska ändra saker om alla fem är överens. Som Ulla Hoffmann mycket väl vet var kammaren inte överens om de här förslagen om de kraftiga försämringarna för änkorna på någon av de två punkter som diskuterades. Det är skälet till att fyra så starka partier inte har lyckats påverka socialdemokraterna i det samarbete som vi har i Genomförandegruppen och som gäller en mycket stor del av pensionssystemet och angränsande frågor. Det finns två saker som är mera intressanta än detta. Den ena är hur det kan komma sig att Vänsterpartiet, som jag nyss nämnde, inte har lyckats få gehör för sina synpunkter i detta sammanhang i ett samarbete som rör hela budgeten. Den andra är vad det är som gör att socialdemokraterna är så oerhört angelägna om att behålla de här försämringarna.

Det sades här att det här ämnet har diskuterats många gånger här i riksdagen. Det är en liten överdrift jämfört med alla de andra diskussioner som förs om detta på andra ställen. Pensionerna diskuteras mest på datorer, av banker och av försäkringsbolag. Jag tänker börja med att beröra socialförsäkringsutskottets betänkande nr 8, som handlar om vissa frågor om det nya pensionssystemet.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 13 om efterlevandepensioner som anpassning till det nya pensionssystemet yrkar jag bifall till reservation 1. I betänkandet berörs inte bara efterlevandepensionerna utan även pensionssystemet över huvud taget, och även jag avser att göra det. Det har sagts att pensionssystemet ska vara långsiktigt och ska skydda mot retroaktiva ingrepp. Det har på sätt och vis redan blivit kortsiktigt, eftersom det i så mycket är avhängigt av att Sverige går så bra. Även om det inte blir retroaktiva ingrepp kommer det ändå till den milda grad att bli ingrepp. Vad är det om inte ett ingrepp att hela pensionssystemet bygger på en ekonomisk tillväxt om minst 2 %, och vad händer om en sådan inte inträffar? Man har i debatten här lagt jättestor vikt vid änkepensionerna, och det är en viktig fråga. Jag är änka, och jag drabbades av att allting ändrades över en natt. Det som jag var mest upprörd över var inte inkomstprövningen - den var ändå någorlunda rättvis i jämförelse med utfallet för många andra änkor som jag kände - utan sättet som det infördes på. Det var fruktanvärt. Det känns alltså alldeles riktigt. Jag har i detta sammanhang gjort en ekonomisk avvägning. Det är alltid bättre att satsa på andra saker. Det har här talats om svek. Den stora grupp som vi har framför oss är de kommande pensionärerna, de som måste jobba hela livet på heltid och som blivit lovade att varje krona som de tjänar ska öka deras pension. Man bortser från att för varje krona som de inte tjänar blir det avdrag på pensionen. För varje timme av obetalt arbete minskar pensionen. Pensionärerna ska få ersättning för fyra år av passning av egna barn, men det finns många andra saker som man skulle vilja göra. Man skulle t.ex. kanske vilja vara hemma hos de äldre barnen om de behöver det eller för att sköta åldrade föräldrar. Det får man inte pension för. Det stabila i det nya pensionssystemet står de blivande pensionärerna för. Beträffande efterlevandepensionen har vi några reservationer. Jag yrkade bifall till en av dem. Här har jag koncentrerat mig på att se till just barnen. Vi i Miljöpartiet menar att barn inte ska behöva välja föräldrar. Men som det är nu ska de helst vara två, rika, absolut inte homosexuella, inte studera och inte arbeta deltid. Jag kommer att varna för detta - inte så lite heller. Det är många av oss i utskottet som har känt oro inför en eventuell harmonisering av socialförsäkringar. Jag vill varna för pensionssystemet. Jag var inte med på den tiden när Genomförandegruppen började sitt arbete. Jag har lite svårt att diskutera just det arbetet. Men jag skulle gärna vilja vara med på något nytt och försöka göra något mycket bättre. Jag är rädd för att nästa generation kommer att försöka riva upp detta. Då kanske det vore bättre att vi gör någonting nu. Det barkar i väg åt det hållet att många bara kommer att få garantipension. På sätt och vis är det inte så himla tokigt. Det ska vi miljöpartister kanske tacka för. Vi vill ha en grundtrygghet, men på ett lättare, billigare och bättre sätt. Jag avslutar med följande: Gärna en medalj, men hellre en rejäl pension.
Fru talman! Det finns flera punkter i det som Kerstin-Maria Stalin tar upp som jag har invändningar mot, men de har redovisats många gånger tidigare i kammaren. Jag tänkte kommentera en sak Kerstin Maria Stalin sade på sluttampen, nämligen hennes beskrivning av det nya pensionssystemet där det ser ut som om att många bara kommer att få garantipension. Det där är mycket missvisande. Jag ska inte säga att det är felaktigt i ordets egentliga mening eftersom jag brukar vara varsam med de orden. Men detta är missvisande i den meningen att - som de flesta vet som har studerat det nya pensionssystemet - den nya garantipensionen ska ersätta både folkpensionen, pensionstillskottet och dessutom de särskilda skattereglerna. När man jämför att vi i det nya systemet har försökt att se till att få en nivå som inte är sämre än den nuvarande utan för många människor något bättre, innebär det förstås att i utgångsläget blir det ungefär lika många som i dagsläget omfattas av de tre sakerna, både folkpensionen, pensionstillskottet och de särskilda skattereglerna, dvs. det särskilda grundavdraget för pensionärer som försvinner i det nya systemet. Jag stryker under detta därför att den typ av formuleringar som Kerstin-Maria Stalin använde har ofta använts för att ge läsarna en känsla av att i det nya systemet ges bara garantipension till skillnad från det gamla systemet där inte så många hade folkpension. Då glömmer man bort att det är tre bitar i det gamla som ersätts i det nya.
Fru talman! Ja, det är alldeles riktigt. Men det är i alla fall missvisande. Allt bygger på att tillväxten i Sverige ska vara så bra. Det bygger på att man måste jobba heltid hela livet och absolut inte ägna sig åt t.ex. livslångt lärande - som det samtidigt görs så mycket reklam för. Sedan kostar allt mycket pengar, och vi har ingen garanti för att pengarna kommer att räcka. I värsta fall kan det bli garantipensionen kvar för många. Det räcker inte. Det är inte det som är utlovat från början.
Fru talman! Det är alldeles korrekt att i det nya systemet är det viktigt hur tillväxten blir och hur det går för Sverige. Det är klart att det var så i det gamla systemet också även om det inte var lika tydligt. I alla pensionssystem måste det finnas en ekonomisk utveckling i samhället - annars havererar systemet. Det var det som hände med ATP-systemet. Olika regeringar, både socialdemokratiska och borgerliga, genomförde under kriser försämringar av reglerna. När vi tittade närmare på detta i början av 90-talet såg vi att det inte skulle hålla för att bära upp t.ex. den stora 40-talistgenerationens pensioner under 10-talet och framåt. Det är självklart att tillväxten spelar en roll. Mitt parti - till skillnad från Kerstin-Maria Stalins parti - är mycket angeläget om att ha en god tillväxt i landet för välståndet och tycker inte att tillväxt är någonting negativt. Sedan blir det missvisande när Kerstin-Maria Stalin talar om att man måste jobba heltid och att det skulle vara bättre att få vara hemma och ändå få mycket pension. Det är ju inte möjligt i den verkliga världen. Det som har hänt i det nya pensionssystemet är att fördelningspolitiken för första gången sedan ATP skapades blir tydlig. De pengarna, betalade med allmänna skattemedel för att ge pensionsrätt även när man inte har lönearbetat, är ju tydliga, t.ex. barnåren, pliktåren och högre studier. Man kan tycka att det är för mycket, och man kan tycka att det är för litet. Men det är tydligt, till skillnad från det gamla systemet.
Fru talman! Jag menar inte att man ska få göra precis vad man vill och ändå få en stor pension. Jag menar att det ska finnas någon rim och reson, rättvisa, grundtrygghet, solidaritet, och det ska finnas ett välfärdssamhälle som det går att luta sig bakåt mot. Allt detta kamoufleras i det nya premiepensionssystemet, där man glittrigt berättar om alla fonderna. Uppmärksamheten riktas åt det hållet, så att man glömmer bort den stora, rejäla grundtryggheten som vi i vårt solidariska välfärdssamhälle borde ha. Vi ska inte spela om pensioner.

Fru talman! Vi ska ju diskutera betänkandena 8 och 13 i dag, som flera talare har berört. De behandlar bl.a. frågan om efterlevandepensionen. Jag har för avsikt att börja mitt anförande med betänkande 13, och jag återkommer sedan till betänkande 8. Det kan vara på sin plats att först redogöra för vad som ingår i efterlevandepensionen. Där ingår den inkomstgrundande efterlevandepensionen, dvs. barnpension, omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension. För de fall där den avlidne inte har tjänat in någon inkomstgundad pension, eller tjänat in en låg sådan pension, ingår garantipension och efterlevandestöd till barn. Det har även gjorts en hel del förbättringar inom efterlevandepensionen. Det känns väldigt bra att vi nu kan åstadkomma förbättringar efter den svåra period när statens finanser sanerades. Under saneringen gjordes besparingar på alla områden - så även inom efterlevandepensionen. Bl.a. förkortades omställningsperioden till sex månader från januari 1997. Åtgärden var en del av saneringen av ekonomin. Den förkortade omställningsperioden berörde dock inte efterlevande med barn under 12 år. Regeringen har ansett att omställningsperioden på sex månader i de flesta fall är för kort tid för att hinna anpassa sig till en sådan förändring av familjesituationen som ett dödsfall innebär. En bred majoritet av utskottets ledamöter delar denna uppfattning - vilket jag har framfört från denna talarstol. Därför är det glädjande att regeringen nu föreslår att omställningsperioden ska förlängas i två steg, dels från januari 2003 till tio månader, dels från 2005 till tolv månader. Den senare förlängningen, från tio till tolv månader, avser regeringen att senare återkomma med förslag om. För efterlevande med barn under tolv år kommer omställningspensionen att utgå till dess yngsta barnet uppnått tolv år ålder - precis som i dag. För efterlevande med barn mellan 12 och 18 år föreslår regeringen att omställningsperioden ska förlängas med ytterligare ett år efter den inledande omställningsperioden. Det innebär att omställningsperioden förlängs till 22 månader från 2003 och till 24 Utskottet har även framfört i betänkandet att vi förutsätter att regeringen återkommer med förslag till riksdagen, om det visar sig ekonomiskt möjligt, att tidigarelägga den aviserade förlängningen av omställningspensionen. Regeringen har även i propositionen uttalat att barnpension i ett anpassat system för efterlevandepension ska utges oberoende om det samtidigt utges efterlevandepension till vuxna. Regeringen föreslår därför att den barnpension som enligt dagens övergångsregler utges med 15 % av den avlidnes egenpension ska höjas till 30 %. Jag upplever att denna förbättring av barnpensionen inte har uppmärksammats i så stor utsträckning. Miljöpartiet att det allmänna försäkringssystemet bör inrikta sig på att ge människor en grundtrygghet och inte säkra uppnådd levnadsstandard. Miljöpartiet pekar även på att barnpensionen kommer att vara olika stor beroende på föräldrarnas inkomst. Jag vill framhålla att det anpassade efterlevandepensionssystemet innehåller både en inkomstgrundande efterlevandepension och ett grundskydd i de fall den avlidne inte har tjänat in någon inkomstgrundad pension eller har en låg sådan. Ett system som enbart bygger på grundtrygghet riskerar att leda till att efterlevande i många fall får en kraftigt försämrad levnadsstandard i händelse av ett dödsfall. Efterlevandepensionssystemet, liksom ålderspensionssystemet, bör vara inkomstrelaterat samtidigt som det måste innehålla ett grundskydd. Efterlevandepensionen bör ge ersättning för de inkomstbortfall som dödsfallet har inneburit för familjeekonomin. Ett dödsfall innebär en stor sorg för familjen, men det skulle ytterligare försvåra för familjen om man hastigt måste byta bostad på grund av att man inte skulle kunna fortsätta att leva i den invanda miljön. Detta skulle drabba barnen mycket hårt. Det är en trygghet att kunna bo kvar i en invand miljö nära anhöriga och vänner. I samma motion från Miljöpartiet framhåller motionären i yrkande 6 att beräkningen av inkomstunderlaget kan slå hårt mot den som av någon anledning inte har arbetat närmaste tiden före dödsfallet. Fru talman! Underlaget för beräkningen av efterlevandepensionen utgörs av den pensionsbehållning som registrerats i det nya ålderspensionssystemet. I detta underlag inräknas såväl pensionsgrundande inkomster som pensionsgrundande belopp för barnår, studier med studiemedel samt antagandeinkomst på samma sätt som för förtidspensionärer. Som pensionsgrundande inkomst räknas även ersättningar som utges vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet m.m. Dessa ersättningar beräknas även för förfluten tid, fr.o.m. 1960 utom när det gäller studier som räknas från 1995. När inkomsten ska fastställas för framtiden, alltså den s.k. antagandeinkomsten, ligger de fem senaste årens inkomster som underlag. Det lägsta och det högsta inkomståret räknas bort. Detta ger, i de flesta fall, en rättvisande bild av genomsnittsinkomsten. Fru talman! Änkepensionen har varit en fråga för olika partiers engagemang sedan inkomstprövningen av folkpensionsbeloppet infördes i april 1997. Beslutet om att man skulle avskaffa änkepensionen fattades i riksdagen långt före detta, redan 1989 med en giltighet från 1990. Det skulle ha varit oskäligt att avveckla änkepensionen på en gång. Därför infördes omfattande övergångsregler som innebär att änkepension kommer att beviljas och betalas ut under en lång tid, kanske 20-30 år. När riksdagen behandlade förslaget om inkomstprövning av folkpensionsdelen i änkepensionen i december 1996 ansåg utskottet med hänsyn till nödvändigheten av att få statens utgifter i balans att den föreslagna inkomstprövningen av änkepensionen var en del av saneringen av statens finanser. Som framgår av propositionen finns det inte nu några förslag eller bestämmelser om inkomstprövning av änkepension eller garantipension till änkepension. Skälet är att frågan bereds hos regeringen och att avsikten är att man ska återkomma i samband med att frågan om bostadstillägg till pensionärer prövas under hösten. Det finns som kammarens ledamöter vet ett nära samband mellan dessa frågor. Fru talman! Regeringen har i vårpropositionen anmält att man har för avsikt att i budgetpropositionen till hösten lägga fram förslag som får betydelse för den inkomstprövade änkepensionen. Bl.a. föreslås att bostadstillägget till pensionärerna förbättras så att den undre gränsen på 100 kr slopas och att den övre gränsen på 4 000 kr höjs till 4 500 kr. Detta kan innebära en förbättring för änkorna med drygt 4 000 kr per år. Utöver detta har regeringen aviserat att 30 miljoner ska tillföras åtgärder inom änkepensionen. När det gäller änkepensionen har de borgerliga partierna, m, kd och fp, en gemensam reservation. Alla reservanter står bakom yrkandet, att änkepensionen ska återställas till det som gällde före april 1997. Detta föreslås ska gälla från år 2001. Det är då intressant att ta del av partiernas yrkanden i det yttrande som vi i utskottet lämnade till finansutskottet över vårpropositionen. Man kan konstatera att partierna inte är överens om kostnaden för att återinföra änkepensionen. Man har inte kommit fram till likartade siffror. Det skiljer ganska mycket, skulle jag vilja säga. När det gäller socialförsäkringsutskottets betänkande nr 8 är det en stor majoritet bakom utskottets ställningstagande. Det finns två reservationer, båda från v och mp. Reservanterna anser att Genomförandegruppen har arbetat bakom lyckta dörrar. Jag delar inte riktigt den uppfattning som reservanterna har framfört. Ett så omfattande arbete som att ta fram ett nytt ålderspensionssytem är inget som man kan klara av på en kort tid. Det är fem partier som har stått bakom uppgörelsen, och det är självklart att en principöverenskommelse som ska vårdas också innebär ett grannlaga arbete som måste få ta sin tid. Jag tycker att arbetet har präglats av en vilja att komma fram till en lösning, och jag delar inte reservanternas uppfattning att frågan inte har kunnat diskuteras öppet. Det har redovisats vilka frågor som har varit utestående, och då har dessa frågor kunnat diskuteras. De som står bakom överenskommelsen har naturligtvis kunnat framföra synpunkterna till representanter i Genomförandegruppen. Andra som har stått utanför har naturligtvis kunnat bedriva opinion. Jag vet inte hur reservanterna skulle ha hanterat en fråga som olika partier ska enas om, men det får vi kanske veta. Den andra reservationen berör barnår för förfluten tid. Utskottet har tidigare behandlat liknande motioner, och då liksom nu anför utskottet att det i första hand är föräldrar till små barn som bör komma i fråga för barnår. Jag vill ändå säga att jag kan ha förståelse för den uppfattning som framförs i motionerna. Man kanske kan hävda att föräldrar till ett adoptivbarn, som när det kommer till Sverige är mellan fem och tio år, inte har samma behov av att ta hand om barnet som föräldrar till ett yngre barn. Men det kan i vissa fall finnas traumatiska upplevelser som fordrar större insatser från adoptivföräldrarna. Utskottet anser att de påfrestningar för både barn och föräldrar som en adoptivsituation innebär och som kan leda till bortfall av förvärvsinkomst för föräldrarna motiverar att frågan övervägs på nytt. Majoriteten i utskottet anser att detta i första hand är en uppgift för Genomförandegruppen och förutsätter att Genomförandegruppen utan något särskilt påpekande på nytt ska pröva frågan om adoptivföräldrarnas rätt till pensionsgrundande belopp för barnår i dessa fall. Fru talman! Det har förts en debatt också om den övergångsvisa garantipensionen. Den planerades att införas år 2001, men i och med de tekniska svårigheterna är det inte möjligt att införa den förrän år 2003. Om reformen skulle ha genomförts 2001 skulle den ha inneburit en liten ökning av pensionen för pensionärerna. Men, fru talman, regeringen lägger i dag fram en proposition om att ATP-delen i ålderspensionen ska följsamhetsindexeras fr.o.m. år 2002. I det framtida ålderspensionssystemet ska ju pensionen räknas om med ett inkomstindex på 1,6 %. I den nu framlagda propositionen föreslås att en lägre norm ska användas för år 2002, bl.a. för att den allmänna pensionsavgiften dras ifrån innan den pensionsgrundande inkomsten fastställs. För att inte detta ska få genomslag i pensionerna för år 2002 ska normen vara minus 0,4. Det innebär att pensionerna kommer att räknas upp med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen. Och som vi vet så är den ekonomiska utvecklingen god, vilket innebär att pensionärerna kommer att få ett tillskott. Vi får säkert anledning att återkomma till denna proposition, men det kändes angeläget att kunna lämna dessa upplysningar som även berör de frågor som vi behandlar i dag. Fru talman! Med dessa positiva besked som gäller efterlevandepensionen i betänkande 13 liksom den enighet som finns när det gäller betänkande 8 yrkar jag bifall till hemställan i båda betänkandena och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag skrev upp några "sanningar". Lennart Klockare sade att den bör vara inkomstgrundande. Detta är lite värderingar. Vem säger att den bör vara det? Han säger vidare att beräkningar ska ske, t.ex. om studiemedel. Men det innebär ju att om man gör beräkningar när det gäller pensioner är det mycket betydelsefullt om man har haft en inkomst tidigare eller inte. Man kan alltså diskutera hur beräkningarna görs. Lennart Klockare säger också att detta ger en rättvisande bild. Då funderar jag på vem det är som säger att det är rättvist? Barnet kanske säger att det inte är rättvist.
Fru talman! Jag sade att den bör vara inkomstprövad. Jag kanske ska säga att den naturligtvis ska vara inkomstprövad, så att den speglar den inkomst som man har haft under livet. Men jag vet ju att man i Miljöpartiet har en annan uppfattning. Man vill att det bara ska vara ett grundtrygghetssystem. Sedan ska man lösa pensionsfrågan genom privata pensionsförsäkringar, vilket också framgår av Miljöpartiets motion. Jag tycker att vi ska ha ett pensionssystem som är så stabilt att man kan minimera behovet av privata pensionsförsäkringar. När det gäller om den beräkningsmodell som man nu tillämpar ger en rättvisande bild, så vill jag säga att ett enstaka år med en lägre inkomst inte behöver påverka slutresultatet, utan det kan bli en någorlunda rättvis bild. Det är en uppfattning som jag trots allt vill stå kvar vid.
Fru talman! Jag tackar för reklamen för vårt grundtrygghetssystem. Lennart Klockare sade nu att detta gav en någorlunda rättvis bild, inte bara en rättvis bild.
Fru talman! Det är väl bra om det blir en rättvis bild. Jag märker ju att Kerstin-Maria Stalin väger orden, och det ska jag komma ihåg till ett annat tillfälle när vi ska diskutera. Då får jag kanske lägga ännu större vikt vid de exakta formuleringarna.
Fru talman! Lennart Klockare talar med stora ord om att statens finanser saneras. Då framstår ju kostnaderna för en omställningspension som felräkningspengar, åtminstone om man lyssnar på näringsministern som har dubier om huruvida han ska stoppa Teliaaffären eller låta den fortsätta, och den berör ju 20 miljarder. Jag undrar om inte Lennart Klockare har några möjligheter att flytta medel från andra konton till just omställningspensionen, så att vi kan få rätsida på detta. Jag tycker att det egentligen handlar om felräkningspengar. Det var min ena fråga. Den andra frågan som jag vill ställa rör änkepensionen. Med tanke på att statens finanser håller på att saneras undrar jag varför inte regeringspartiet med bihang kan gå oss motionärer till mötes och låta oss uppleva en rättning av omställningspensionen omgående.
Fru talman! Omställningspensionen kommer ju att förlängas, även om det kommer att ske i två etapper. Det är riktigt att den socialdemokratiska regeringen med stöd av andra partier har sanerat ekonomin. Det går bra för Sverige. Men, Kenneth Lantz, pengarna räcker inte till allt som vi skulle vilja göra och som kanske skulle behöva göras. Det tror jag att även kristdemokraterna är varse. Jag har tittat på ert förslag när det gäller utgiftsområde 10, och såvitt jag kan konstatera så tycker ni tydligen inte att pengarna räcker till de åtgärder som finns med där, eftersom ni vill införa ytterligare försämringar i sjukförsäkringen med lägre nivåer och fler karensdagar.
Fru talman! Jag måste gå i polemik mot detta direkt. Fler karensdagar kommer inte att drabba de människor som Lennart Klockare förmodligen är rädd för ska drabbas. Det finns ju ett högkostnadsskydd även på det området. Det vill jag därför direkt avföra från Lennart Klockares uppfattning. Detta har vi försvarat genom att vi inför ett högkostnadsskydd på tio karensdagar per år. Det drabbar alltså inte den grupp människor som jag tror att Lennart Klockare är rädd för ska drabbas. Återigen tror jag att det finns en möjlighet för oss att uppleva en rättelse till förmån för änkorna. Och jag hoppas att vi ska kunna få uppleva detta inom en ännu snarare framtid än vad regeringen utgår ifrån.
Fru talman! Det har ju skett en del förbättringar för änkorna som gör att effekterna av inkomstprövningen har minskat, vilket är positivt. Som jag sade i mitt anförande är ju frågan under beredning, och eftersom den så nära hänger ihop med frågan om bostadstillägget till pensionärerna så måste dessa frågor avgöras i ett sammanhang. Och hur ett sådant förslag, som förmodligen kommer till hösten, kommer att se ut kan jag inte svara på nu. Men vi får vänta och se. Jag måste ändå kommentera det som Kenneth Lantz sade om ett högkostnadsskydd på tio dagar. Ja visst, det har man. Men det innebär tio karensdagar, och de som har låga inkomster och dålig ekonomi drabbas ju hårt vid sjukdom.
Fru talman! Jag ska ta upp två punkter. Den ena är Lennart Klockare och jag helt överens om, och den andra är vi djupt oense om. Den första gäller det som Lennart Klockare sade om frågan om adoption och adoptionsföräldrar, att Genomförandegruppen förväntas se över den frågan en gång till och lyssna på de argument som har framförts. Syftet är förstås att få så bra regler som möjligt, och vi ska ha en förnyad diskussion om detta. Det andra gäller försämringarna för änkorna, inkomstprövningen för dem som redan är änkor och för dem som kommer att bli det, och omställningspensionen för de kvinnor och män som i dag förhoppningsvis i dag inte har en aning om att de inom några år kommer att bli änkor eller änklingar, och om det ovanpå den tragedi som det innebär att mista en make eller livskamrat ska läggas stora ekonomiska belastningar. Såvitt jag har förstått har ju socialdemokraterna lyckats klavbinda Vänsterpartiet och Miljöpartiet i dessa förhandlingar. Jag säger medvetet inte, fru talman, att de har låtit sig klavbindas, eftersom repliken gäller Lennart Klockare och jag inte vill bli avklubbad. Den fråga som jag har till Lennart Klockare är närmast frågan om det är några som har drabbats värre under saneringsprocessen under 90-talet än flera av de änkor som vi nu talar om. Och om det nu är så, varför ska de i så fall ställas allra sist i eller t.o.m.
Fru talman! Jag kan väl börja med att svara på frågan om det är någon som har drabbats värre. Det beror lite grann på hur man ser på den frågan. Ska man se på den utifrån de ekonomiska förutsättningar som människorna hade, kan det ju finnas andra människor, t.ex. barnfamiljer, som drabbas väldigt hårt. Utredningar visar ju att det är barnfamiljerna som under saneringsarbetet har drabbats väldigt hårt. De hade kanske också mycket lägre inkomster än dem som drabbades av inkomstprövningen. Men i rena kronor är det kanske inte så många som har drabbats mer än dem som blev av med hela folkpensionen.
Fru talman! Vad gäller analysen har väl Lennart Klockare och jag närmat oss varandra i den meningen att vi båda gör bedömningen att det i alla fall är få som i kronor räknat har drabbats värre än den här gruppen. Då återstår min andra fråga: Varför ska de ställas sist eller bortom kön av återställare?
Fru talman! Det är inte så att de ställs sist, utan det är så - som Bo Könberg också har märkt - att vi har genomfört en del förbättringar. Några har jag nämnt i mina inlägg. Vi tillför 30 miljoner kronor som ska gå till det här området. Det är på precis samma sätt som Folkpartiet gör. Man gör ju prioriteringar och försöker naturligtvis se till att varje krona kan användas så rätt och riktigt och göra så stor nytta som möjligt när det gäller de människor som har största behovet av det.
Fru talman! Detta med änkepensionen och den förändring som genomfördes 1997 var inte ett ärende vilket som helst, för där fanns en utfästelse, ett löfte, om att här skulle reglerna icke ändras. Då kan man inte börja tala om prioriteringar. Risken är nämligen då att ingen kan tro på några utfästelser och några system. Men nu kommer väl det här att fortsätta den juridiska vägen. Här i kammaren har det frågats hur det egentligen kommer sig att Socialdemokraterna alltid varit så lite intresserade av änkorna. Jag tror att man får gå tillbaka till 70 och 80-talens familjepolitik. Man var inte särskilt intresserad av familjen, utan det var egentligen den enskilde och staten som skulle klara av problemen och försörjningen. Jag tror att detta fortfarande finns kvar, även om jag skulle vilja säga att familjepolitiken under årens lopp har ändrats, och då faktiskt till det bättre. När det slutligen gäller karensdagarna påpekas det att Moderaterna har föreslagit lite andra regler i sjukförsäkringen, inklusive en karensdag till. Jag skulle vilja påpeka att detta måste ses i ett mycket större sammanhang. Även skatter måste ju räknas in. Där får familjerna i stort sett sina pengar på ett annat sätt men summa summarum blir det i de flesta fall detsamma. Man kan inte rycka ut en sak ur dess sammanhang.
Fru talman! Jag vet att inkomstprövningen av änkepensionen är en fråga som också Moderaterna hårt har engagerat sig i. Jag blev ändå lite konfunderad när jag såg hur mycket man var beredd att skjuta till för att återställa änkepensionen. I utskottets yttrande till finansutskottet, som jag nämnt tidigare i mitt anförande, visar det sig att Moderaterna har ett ökat anslag på utgiftsområde 11 med 400 miljoner kronor, medan man på utgiftsområde 10, som gäller sjukdom osv., för nästa år har i det närmaste 10 1⁄2 miljarder. Sedan ökar det, skulle jag vilja säga, kraftigt för de närmaste åren. Jag förmodar att Moderaterna också gör sina prioriteringar. Men man kan fundera över de 400 miljonerna.

Fru talman! För Moderaterna betyder vissa principer faktiskt väldigt mycket. Oantastbarhet för pensionssystem är en utomordentligt väsentlig princip. Då är inte ekonomiska prioriteringar det väsentliga, utan det handlar om rättsliga principer som gör att folk liksom kan överblicka tillvaron från decennium till decennium.
Fru talman! Jag har förståelse för det resonemanget men som Margit Gennser är mycket väl medveten om krävdes det väldigt svåra beslut under saneringsperioden. Det här är ett av de beslut som bidragit till att vi nu har lyckats sanera ekonomin och till att det går bra för Sverige. Vi hade inte kunnat göra de förbättringar i välfärden som vi tycker är angelägna om vi inte hade klarat av det här. Jag tycker att vi ska se framtiden an när det gäller inkomstprövningen. Den frågan kommer förmodligen tillbaka under hösten.
Fru talman! Först: Som alla vet pågår det diskussioner om vad man ska kalla sig för osv. när man tillhör Vänsterpartiet. I dag har debatten tillförts någonting nytt. Det gäller ett nytt namn på oss: bihang. Jag tänkte bemöta en del av det som Lennart Klockare har tagit upp. Han håller inte med mig om bilden av att pensionsarbetsgruppen har arbetat inom lyckta dörrar utan tycker att folk har fått den information som man behöver. Jag vill då påminna Lennart Klockare om att det kanske beror på var man sitter, på vilken sida om den lyckta dörren man sitter - utanför eller innanför. Lennart Klockare sitter innanför och svenska folket utanför. Då har man kanske en något annan uppfattning om hur pass mycket information man får. När det gäller SfU8 och barnårsrätt för adoptivföräldrar vill jag berätta att i betänkande 1997 97. Det är i och för sig glädjande att både Lennart Klockare och Bo Könberg nu säger att Genomförandegruppen ska ta upp detta. Jag ska notera det i min dagbok så att jag kan påminna er om det senare. Omställningsperiodens längd har ju diskuterats. Där har vi i Vänsterpartiet en reservation i SfU13, nämligen reservation 4 under mom. 3. Lennart Klockare sade att det är viktigt att barnen får bo kvar i invand miljö tillsammans med anhöriga och vänner. Men varför skulle det inte gälla efterlevande utan barn? Har man mindre behov av att bo tillsammans med anhöriga och vänner om man förlorar sin livskamrat och inte har några barn? Jag ställde tidigare ett par frågor om inkomstprövningen av änkepensionen och undrade vad Lennart Klockare tycker om den, om han tycker att den är bra och om han tycker att inkomstprövningen har förstärkt förtroendet för och tilliten till det generella systemet.
Fru talman! Först detta med lyckta dörrar. Jag är ganska övertygad om att Ulla Hoffmann är en av dem som varit ute och debatterat det nya pensionssystemet generellt och haft stora uppfattningar om det. Jag upplever att i varje fall jag har kunnat diskutera det framtida ålderspensionssystemet i många olika sammanhang. Jag kan erinra om att vårt parti vid två tillfällen har kongressbehandlat dessa frågor. Det tycker jag nog borgar för en öppenhet när det gäller att klara de här frågorna. Det är klart att man har kunnat föra en diskussion om helheten vad gäller ålderspensionssystemet och där man tycker att det skulle göras förändringar eller förbättringar. Men det handlar, som sagt, om en uppgörelse mellan fem partier. Den produkt som nu har kommit och som vi ska jobba med i framtiden är ändå, tycker jag, ett bra pensionssystem som borgar för en trygghet för pensionären.
Fru talman! Det var inte många frågor jag fick svar på, i varje fall inte vad gäller inkomstprövningen av änkepensionen. Jag vill påminna Lennart Klockare om att alla människor i Sverige tillhör inte socialdemokratin och har inte ens varit ombud på Socialdemokraternas kongresser. Såvitt jag vet har Socialdemokraternas kongresser uttalat helt andra saker än det som nu genomförs i den s.k. Genomförandegruppen. Jag delar inte uppfattningen att det här pensionssystemet är förankrat hos människor i Sverige. Där jag bor är det inte förankrat. Folk har inte förstått vad systemet innebär därför att man inte har fått tillräckligt med information. Är man inte fackligt ansluten och är man t.ex. inte socialdemokrat har man inte kunnat få den här informationen. Det här är inte ett bra pensionssystem som kommer att ge oss människor den trygghet på ålderdomen som vi behöver.
Fru talman! Jag tror att det nya ålderspensionssystemet faktiskt kommer att ge en trygghet därför att det är stabilt i förhållande till utvecklingen i samhället. Det hade inte varit möjligt, och det vet Ulla Hoffmann mycket väl, att fortsätta med ATP systemet. Då skulle Ulla Hoffmann och jag en bit in på 2000-talet kanske ha blivit utan pension. Därför tror jag att det var en nödvändig åtgärd att vidta. Sedan frågar Ulla Hoffmann om inkomstprövningen för änkepensionen var bra. Jag säger så här: Det var absolut nödvändigt att göra de besparingar som vi gjorde för att få ekonomin i balans. Det har varit en del i den sanering som vi genomförde under den perioden, och sedan får man se vad som kan hända med den i framtiden. Vi har redan gjort lite förbättringar i inkomstprövningen för änkepensionerna. Vi får väl se vad som händer i framtiden. Ulla Hoffmann säger att alla inte är socialdemokrater. Nej, då såg kammaren lite annorlunda ut och det kanske inte hade varit de här diskussionerna. Men en sak är säker: Vi kommer säkert att bli fler än vad vi är just för dagen.

Fru talman! Jag noterade i det tidigare replikskiftet att Ulla Hoffmann inte tyckte att det var så trevligt att bli kallad bihang. Det är lätt att förstå. De flesta av oss vill väl inte det, även om många i likhet med mig hellre vill bli kallade bihang än kommunist. Men man kan förstå att Ulla Hoffmann är ledsen för detta. Jag tänkte återkomma till frågan om omställningspension. På den punkten finns det två reservationer: en bra reservation från de borgerliga partierna, reservation 3, där man yrkar om ett tillkännagivande om att detta ska rättas till från den 1 januari, och en mindre bra reservation från Vänsterpartiet, reservation nr 4. Där pekar man med ungefär samma formuleringar som i den borgerliga reservationen på att man vill finna ekonomiskt utrymme tidigare än vad som annars är planerat. I ett läge där Vänsterpartiet har låtit sig klavbindas av möjligheten att få vara bihang får vi andra fundera på hur vi bär oss åt för att hjälpa de människor som vi vill hjälpa. Då är det förstås så att Vänsterpartiets reservation 4 inte är den bästa. Men från de borgerliga partiernas sida avser vi att i omröstningen i morgon bitti ändå stödja den reservationen. Röstförklaringen från vår sida är att vi gör det, inte för att ändra vår uppfattning på minsta punkt - självfallet står vi bakom vår egen reservation 3 - och inte för att stödja Vänsterpartiet utan för att de människor som under kommande år kommer att drabbas av det grymma ödet att de blir av med sin maka, make eller livskamrat ska få en bättre ekonomisk situation än om vi hade fullföljt den voteringen i morgon.
Fru talman!

Jag ska här beröra det som gäller sjukpenning för intermittent anställda och forskning vid Försäkringsmedicinska centrum. När det gäller regeringens förslag till ändrat beräkningssätt av tim och dagberäknad sjukpenning anser vi moderater att förslaget ej tillgodoser den enskilde individens behov av rättstrygghet och möjlighet att förutsäga beräknad sjukpenning vid eventuell sjukdom. Förslaget innebär att sjukpenning ska utges som om den försäkrade skulle ha arbetat i jämförlig omfattning under de närmast fjorton dagar som föregått bedömningsperioden innan sjukdomen inträffade. Det låter bra i ett perspektiv, men inte i ett annat. Ett stort antal personer med intermittent anställning arbetar intensivt under vissa perioder för att vara lediga andra perioder. Det innebär att fjortondagarsperioden inte är tillräcklig för att beräkna sjukpenningen. Vidare kan arbetet vara av skiftkaraktär, vilket innebär att periodens arbete fördelas ojämnt över tidsperioden. Detta är ett perspektiv som har förts fram av remissinstanser som TCO och SAF. Vi tycker att detta är viktigt att lyfta fram. Hur ska de som arbetar deltid med intensivt arbete vissa perioder och längre sammanhängande andra perioder behandlas? Vad kommer de att få för sjukpenning? Det finns en svårighet att beräkna ersättningen. I värsta fall kan dessa personer drabbas av en felaktig ersättning. I den moderata motionen har vi fört fram att beräkningsperioden för sjukpenning vid intermittent anställning bör omfatta två år. Detta system har fördelen av att den enskilde individen får möjlighet att räkna ut vilken sjukpenning denne är berättigad till. Försäkringskassan får också ett lättare sätt att beräkna sjukpenningen genom att försäkringskassan kan använda sig av skattemyndigheternas beslut, som är baserade på inlämnade uppgifter från individen. Det förekommer naturligtvis att individer har en kortare arbetstid än två år. I så fall finns det två förslag från oss om hur sjukpenningen skulle kunna beräknas antingen utifrån den korta arbetsperioden eller utifrån den genomsnittliga lön som gäller inom branschen. Detta anser vi moderater skulle innebära en större rättstrygghet för den enskilde individen. Redan i dag råder olikheter mellan olika försäkringskassor när det gäller bedömning av sjukpenning för intermittent anställda personer. Det finns individer som får sjukpenning efter de uppgifter som de lämnar in, men det finns också individer som drabbas av att försäkringskassan har ett helt annat beräkningssystem. Detta är inte ett bra system, variationerna mellan kassorna är stora. Det kan t.o.m. vara så att försäkringskassor i samma stad har olika beräkningssystem. Med det moderata förslaget minskar dessa skiftningar. Försäkringsmedicinska centrum. I propositionen föreslår regeringen att Försäkringsmedicinska centrum ska få bedriva forskning inom sitt ansvarsområde. Vi moderater anser att den vetenskapliga kvaliteten inte kan tillgodoses. Regeringen anser att ett vetenskapligt råd ska knytas till Försäkringsmedicinska centrum, detta för att garantera en kvalificerad forskning. Från moderaterna kan vi inte se att detta är tillfyllest. För att en kvalificerad forskning ska kunna bedrivas anser vi att det behövs en ordentlig förankring i den akademiska världen, en förankring på ett helt annat sätt än vad ett vetenskapligt råd kan erbjuda. Försäkringsmedicinska centrum bör därför ingå i en universitetsfakultet, exempelvis en medicinsk fakultet eller en samhällsvetenskaplig fakultet. Det är enheter som redan i dag bedriver forskning inom det försäkringsmedicinska området. Vad det handlar om är att få en löpande vetenskaplig kontakt med forskare inom närliggande områden, en stimulerande miljö för forskning, möjlighet att knyta till sig doktorander, utveckla nationella och internationella akademiska kontakter, helt enkelt en kreativ miljö som stimulerar till vetenskapligt tänkande och forskning. Vad är annars risken? Jo, att institution med svårigheter att rekrytera kompetenta forskare, vilket i sin tur inte ger någon hög vetenskaplig trovärdighet. Det vetenskapliga arbetet stannar vid utredningar.

Redan i dag bedrivs det forskning inom försäkringsmedicin. Ett exempel är Karolinska Institutet.

Fru talman!

Fru talman! Det betänkande - SfU 12 Vissa socialförsäkringsfrågor - som vi i dag ska behandla visar på några av de möjligheter som nu har skapats genom en förbättrad samhällsekonomi. Jag vill inledningsvis yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Förändrade och förbättrade behandlingsmetoder ger förutsättningar för den som står i begrepp att rehabiliteras att snabbare komma tillbaka till arbetslivet. För egen del bröt jag benet för 25 år sedan och blev sjukskriven i tio veckor. I dag kan många efter endast någon dag återgå till vissa arbetsuppgifter. Den förändrade arbetsmarknaden ger möjligheter, men den skapar också behov av snabbare återgång till arbete. Ett sätt att möta denna nya situation är att ge möjlighet till ersättning för resor till och från arbetet för en anställd som skulle vara berättigad till sjuklön. Med detta synsätt är det också rimligt att en sådan dag anses motsvara en sjuklönedag när sjuklöneperioden beräknas. Trots att man formellt ej avhåller sig från arbete ingår man i sjukförsäkringssystemet. Utskottet har utifrån vissa påtalanden gjort justeringar i de ursprungliga förslagen i propositionen. Justeringen har varit föremål för behandling av Lagrådet som anmäler att man inget har att erinra mot utskottets bedömning. Den nya arbetsmarknaden har också skapat nya anställningsförhållanden och arbetstider. För en anställd kan stora oklarheter föreligga när det gäller arbetstiden under de första 14 dagarna av en sjukperiod - detta utifrån att man är s.k. intermittentanställd eller dag-för dag-anställd. I betänkandet slås fast att tim och dagberäknad sjukersättning i dessa fall utges efter vad som kan anses skäligt med anledning av hur den försäkrade har förvärvsarbetat före sjukperioden. Som en uppföljning av tidigare fattade beslut här i kammaren föreslås att Försäkringsmedicinska centrum, FMC, ska ges möjlighet att bedriva forskning inom ramen för sin verksamhet. Detta var, som sagt, en del i det beslut som kammaren fattade under föregående år och som nu skapar möjlighet för FMC att utveckla och skapa den spetskompetens som fordras inom området i framtiden. Härutöver föreslås bl.a. justeringar för försäkringskassorna som innebär att de ska likställas med verksförordningen när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män samt integration. Detta instämmer utskottet i. Till betänkandet föreligger tre reservationer. I motion Sf24 och reservation 1 anser kristdemokraterna att försäkringskassorna bör ha en fast tidsram på sex månader för att klarlägga beräkningsunderlaget för den försäkrade. Utskottsmajoriteten anser dock i likhet med regeringen att en viss flexibilitet bör finnas och att denna flexibilitet ryms inom tidsperioden en till tre månader. Erfarenheter visar att denna tidsrymd är tillfyllest för såväl den enskilde som försäkringskassan för att man ska få en tydlig bedömning. SGI-beräkningssystem. Det förslag som nu föreligger i betänkandet har ett annorlunda mål, nämligen att över huvud taget ge vissa grupper rätt till sjukersättning. Den fråga som motion Sf23 och reservation 2 behandlar vill göra en mer övergripande förändring av SGI-beräkningen. I Regeringskansliet utreds nu frågan om dagersättning-sjukpenning, föräldrapenning m.m. Utskottsmajoriteten föreslår därför att denna beredning bör avvaktas. I reservation 3 ger Moderata samlingspartiet sin syn på Försäkringsmedicinska centrum och dess möjligheter att bedriva forskning inom verksamheten. När riksdagen för ett år sedan behandlade propositionen om inrättande av Försäkringsmedicinska centrum var ett av skälen behovet av en förstärkt spetsverksamhet inom området. I denna förstärkning utgjorde forskningsverksamheten en viktig del. Rehabiliteringsverksamheten och utredningar kring många gånger komplexa problemställningar ansågs vara av största vikt. Detta konstateras också gälla i dag, när Gerhard Larson i sin utredning om rehabiliteringsfrågan konstaterar mycket stora behov och vissa brister i systemet. Vid behandlingen av propositionen om FMC för ett år sedan yrkade Moderaterna på privatisering av verksamheten. En majoritet i kammaren konstaterade då det olyckliga i en sådan förändring. Samhällets ansvar för frågorna, inte minst frågan om huvudmannaskapet i försäkringskassan, ansågs utgöra grund för likvärdighetsbedömningar. På samma sätt konstateras nu behovet av forskningsmöjligheter för att skapa detta konsensustänkande. Fru talman! I takt med den förbättrade samhällsekonomin ges nu utrymme att förbättra för grupper som fått problem under 90-talet. Det betänkande som nu behandlas visar på detta förhållande. Förändrad arbetsmarknad med såväl kvarstående som nu skapade problem innebär behov av förändringar i socialförsäkringssystemet, allt i syfte att skapa trygghet för den enskilde inom ramen för välfärden. Jag vill, som jag inledningsvis sade, yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Fru talman! Jag har två frågor med anledning av Göte Wahlströms anförande. Hur ska FMC kunna uppvisa den spetskompetens som Göte Wahlström talar om när det gäller den forskningsmedicinska forskningen utan anknytning till universitet och fakultet. Den andra frågan rör just de personer som har en intermittent anställning, eller dag-för-dag-anställning, som berörs av den nya förändrade arbetsmarknaden.
Fru talman! Margareta Cederfelt kanske inte deltog när vi debatterade FMC för ungefär ett år sedan. Då sades det från denna kammare samfällt att det var en viktig och mycket bra verksamhet som bedrevs både i Nynäshamn och i Tranås när det gällde att jobba med just de försäkringsmedicinska rehabiliteringsfrågorna. De hade en god kompetens som skulle kunna utvecklas, och genom att frigöra dem från ett gammalt system och låta dem komma in i något nytt skulle kreativitet och spetskompetens skapas. En diskussion som också fördes i den debatten var ju kopplingen till Östgötakassan som huvudman och då också närheten till Linköping och de forskningsmöjligheter som finns där. Även om det i utredningar nu anges kontakter med andra forskningsverksamheter, finns det alltså redan i dag skapade kontaktytor som går att utveckla och det går att få fram just den spetskompetens som efterfrågas. När det gäller den andra frågan menar jag, i likhet med vad som bl.a. anfördes av föregående talare, att det finns möjligheter inom ramen för den flexibilitet som försäkringskassorna har visat i dag att föra in de intermittent anställda i verksamheten. Inom ramen för just den tidsangivelse som har nämnts här - en till tre månader, kan man ge dem den trygghet i systemet som de behöver för framtiden.
Fru talman! Det stämmer, Göte Wahlström, att jag inte var med när FMC diskuterades förra gången i kammaren. Men jag kan fortfarande inte förstå hur en väl kvalificerad högtstående vetenskaplig forskning ska kunna bedrivas utan akademisk förankring i det dagliga förvärvet. Det är inte samma sak att ha närhet till en försäkringskassa som till ett universitet. Det föreligger stor skillnad. Hur ska majoriteten tillgodose att den vetenskapliga kompetensen tillgodoses? Sedan har jag fortfarande inte fått svar avseende frågan om beräkningstid för sjukpenninggrundande inkomst för intermittent anställda. Det sägs inte någonting om beräkningsbar period i betänkandet.
Fru talman! När det gäller forskningsverksamheten vid FMC är det så att vi går in i en ny verksamhet. Vi försöker hitta formerna för denna. Vi letar oss fram. Jag är fullt medveten om att alla lösningar inte finns på bordet i dag, men jag är säker på att vi snart hittar dem. Efter att ha arbetat fram det här från socialdemokratins sida och hittat lösningarna är vi inte rädda för att experimentera lite. Vi är säkra på att vi kommer att lyckas med det här experimentet, om vi nu vill kalla det så, vilket man kanske inte har gjort från Moderaternas sida när man talar om privatisering. Vi ser ju vad som har hänt i Sverige i dag - i Västsverige, i Skåne eller i Stockholm - med de experiment med privatiseringslösningar som var en del i debatten om FMC som vi hade här för ett år sedan. När det gäller beräkningstiderna anges ju att man beräknar en tidsram på en till tre månader för att hitta lösningen för dessa grupper. Jag ser stora möjligheter, precis som man har sagt från kassornas sida, att hitta den tidsangivelse som ger trygghet för den enskilde.
Fru talman! Jag har också en uppföljande fråga till Göte Wahlström om beräkningstiden för sjukpenningen för de intermittent anställda. Göte Wahlström nämner här att utskottet talar om en till tre månader. När försäkringskassorna sedan kommer att läsa lagen om allmän försäkring, så står det ju ingenting i § 10 om hur de ska beräkna tiden och vad som är rimlig tid. Där står bara vad som kan anses skäligt med ledning av hur den försäkrade har förvärvsarbetat före sjukperioden, och det är ju väldigt luddigt. Min fråga är: Hur ska de vid försäkringskassorna, när de läser lagen, kunna förstå att det är en till tre månader som gäller?
Fru talman! Jag är säker på att man kommer att hitta lösningen inom ramen för vad jag tidigare har sagt här, nämligen den praktiska handläggning som kassorna har erfarenhet av. Man har sett vad det har inneburit när man har räknat på det sätt som angavs av Desirée Pethrus Engström tidigare. Vissa kassor har en praktisk erfarenhet av ett visst beräkningssystem. Naturligtvis ska man se till att detta planteras också hos övriga kassor, så att det blir en likvärdig bedömning i hela landet.
Fru talman! Min fråga gäller just de försäkringskassor som inte ens har betalat ut någon sjukpenning till de intermittent anställda. Var ska de läsa in att majoriteten tänker sig en tidsperiod någonstans mellan en och tre månader, eftersom det inte kommer att stå i lagen? Jag tycker att det är olyckligt att inte en tidsperiod blir tydliggjord.
Fru talman! Min bedömning är att man kommer att finna lösningen och att man kommer att göra det ganska snabbt, därför att man har insett problemet och jobbar aktivt med problemet redan i dag.

Fru talman! En viktig förutsättning för beslutet om en Öresundsbro var den grundläggande principen att bron skulle finansieras med avgifter och inte betalas av skattemedel. En annan viktig utgångspunkt var att avgifterna på bron skulle motsvara kostnaderna för färjeförbindelserna och att bron alltså inte med skattefinansierade investeringskostnader skulle priskonkurrera med färjetrafiken. Sedan beslutet fattades i juni 1991 har mycket ändrats. Räntorna har fallit, vilket har påverkat brons kalkyl positivt. Det statliga färjemonopolet har upphört, och konkurrensen har gett lägre priser på färjorna. De statliga järnvägsförvaltningarna är inte längre ensamma som tågoperatörer vare sig i Sverige eller Danmark. Att det gamla avtalet därmed måste omförhandlas är uppenbart. Däremot är det olyckligt om den ursprungliga principen om att bron ska bekostas av trafikanterna ändras. Så sker dock nu eftersom järnvägens kostnader för bron inte längre relateras till trafiken över bron utan denna trafik betraktas som vilken annan järnvägstrafik som helst. Merparten av den kostnad som borde betalas av de svenska järnvägsföretagen kommer därför i stället att betalas av Banverket, som i sin tur har instruerats att höja banavgifterna för all järnvägstrafik i Sverige. och som inte har någon som helst koppling till Danmark - drabbas alltså av kostnaderna för Öresundsförbindelsen. I Tågkompaniets fall är denna kostnad beräknad till 16 miljoner kronor per år. Resenärer till och från Norrland kommer därför att betala en del av kostnaderna för dem som pendlar över Öresund. Detta är varken rimligt eller logiskt. På samma sätt drabbas all annan tågtrafik i olika länsbolag, och även den regionala trafik som Statens Järnvägar bedriver i andra delar av landet. Denna förändring, som på ett väsentligt sätt påverkar järnvägsföretagens kalkyler, görs dessutom under pågående avtalsperioder. Persontågstrafiken på färjorna har varit obetydlig, så för persontågstrafiken är det är svårt att göra någon direkt prisjämförelse med färjedriften. För godstågen är situationen annorlunda. Den statliga avgift som ett godståg ska betala vid gränspassagen uppgår till ungefär 4 000 kr. Det gäller på bron oavsett tågets storlek. Avgiften är ungefär densamma oberoende av vilken väg som väljs. Ett tåg som väljer bron betalar en broavgift, ett tåg som väljer färjan från Trelleborg, Malmö eller Göteborg betalar i stället en farledsavgift med ungefär samma belopp. Men i det ena fallet tillhandahåller staten en broförbindelse för ungefär 14 miljarder kronor utan ytterligare kostnader för trafikanten. I det andra fallet ansvarar staten för en lysboj för några tusenlappar. Järnvägsbolaget måste själv betala själva fraktkostnaden. Bristen på konkurrensneutralitet kan knappast demonstreras tydligare än i detta exempel. Den subventionering som nu kommer att ske av järnvägstrafiken på bron leder självklart omedelbart till kompensationskrav från andra grupper, som anser sig missgynnade i sammanhanget. Krav på sänkta avgifter för vägtrafiken har redan kommit. Eftersom principen med avgiftsfinansiering redan har övergivits är det självklart lätt för hugade politiker att köpa sig popularitet genom att utlova sänkta avgifter på bron. En sådan utveckling vore olycklig. Principen om att bron ska betalas av trafikanterna bör ligga fast. Fru talman! När man studerar brokonsortiets prognoser för kommande år kan man konstatera att med den nu beräknade trafiken blir konsortiets ekonomi problematisk. Jag nämner detta här i dag eftersom det tidigare har funnits tendenser till att betrakta Öresundsbron som något slags ymnighetshorn som kan bekosta andra investeringar, även sådana som inte är direkt relaterade till själva bron. Sådan är inte verkligheten. Öresundsbrokonsortiet behöver vårda sina egna finanser och kan inte förutsättas vara finansiär av andra aktuella projekt, hur angelägna dessa än kan anses vara. Slutligen, fru talman, vill jag kommentera det faktum att det till detta betänkande finns två reservationer, en från Kristdemokraterna och Centern med krav på avslag på propositionen och så vår egen med begäran om ett nytt broavtal. I sak föreligger ingen skillnad i argumentationen. Jag känner stor sympati för reservation nr 1, men utan ett godkännande av detta avtal i riksdagen kan inte bron öppnas för trafik. Det vore ett otroligt misslyckande om bron var tekniskt klar men inte kunde öppnas eftersom de båda staterna inte lyckats ena sig om själva avtalet. Något sådant vill vi från moderat sida inte medverka till. Vi inser att bron måste få ett fungerande avtal i tid före invigningen om en månad. Tiden är redan knapp, men vi anser att den nuvarande avtalskonstruktionen måste göras om - och det genast. Nu är det bara sex månader. De problem som jag har redovisat här blir då väsentligt svårare att hantera. När man ändå gör om avtalet borde man kunna hitta en enklare konstruktion för avräkningen mellan länderna än den som nu finns. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Fru talman! För oss kristdemokrater är det ytterst viktigt att de två PPP-projekt som för tillfället genomförs i Sverige genomförs i enlighet med det grundläggande avtal som tecknats mellan staten och utförarna.

Fru talman! Samtidigt är vår uppfattning att staten har ett delansvar för den nya situationen. Men lösningen får inte förändra den grundläggande hållningen. Det är enligt vår mening de som reser över sundet, och då framför allt biltrafikanterna, som ska bekosta och finansiera bron. Vi anser därför inte att det är lämpligt att Banverket genom allmänt höjda anslag samt en generell höjning av banavgiften ska gå in och subventionera järnvägen över bron. Denna lösning innebär enligt vår mening ett alltför stort avsteg från grundprincipen och får som konsekvens att hela landet, även svaga regioner, får vara med och bekosta bron. Redan nu får vi tydliga signaler från olika brukare som uppger att det nya avtalet kommer att få oerhört negativa konsekvenser på deras verksamhet. Som exempel kan nämnas Tågkompaniet, som hävdar att deras resenärer kommer att få ett avsevärt sämre utgångsläge på grund av de statliga subventionerna till Öresundsbron. Vi anser att det här är en mycket negativ utveckling som riskerar att ge andra PPP projekt en negativ stämpel redan innan de ens har kommit till stånd. Fru talman! För att lösa problemen med konkurrens gentemot andra trafikslag är det vår uppfattning att man bör utreda vad det får för konsekvenser om vi följer danskarnas exempel och förlänger återbetalningsperioden. Detsamma gäller vad som inträffar om de olika järnvägsoperatörerna får dela på avgiften till brokonsortiet utifrån hur ofta de utnyttjar broförbindelsen. När man ser på dessa alternativa finansieringslösningar är det enligt vår mening ytterst viktigt att man även beaktar vilka konsekvenser de kan få för exempelvis SVEDAB eller för Skåneregionen. Vi anser därför att propositionen i dess nuvarande form bör avslås och att brukarna ska finansiera bron enligt tidigare överenskomna principer. Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! Den här debatten handlar om regeringens förslag att riksdagen ska godkänna ett förslag till nytt avtal mellan Sverige och Danmark om betalnings och avgiftsvillkor för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund. Det ursprungliga avtalet, som godkändes av riksdagen i juni 1991 och som var en viktig förutsättning för beslutet att bygga bron och tunneln, innehöll en viktig princip, nämligen att de som nyttjar Öresundsbron, tåg och bilar, också ska betala hela kostnaden för bron. Det här har utvecklats på ett förtjänstfullt sätt av Tom Heyman i inledningen av debatten. Jag instämmer till fullo i hans beskrivning. Den svenska regeringen är nu på väg att med hjälp av riksdagens vänstermajoritet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, på ett ganska flagrant sätt gå ifrån denna avtalsfästa och i riksdagen beslutade princip genom att teckna ett nytt avtal med Danmark, som innebär att tågtrafiken i hela landet med hjälp av höjda banavgifter får vara med och betala kalaset. Det är en viktig ingrediens i denna debatt, som jag med mitt inlägg vill lyfta fram och belysa.

Men bara för dem innebär det nya ungefär en halv miljon kronor i extra kostnad per år. Hur mycket det blir för Tågkompaniet har det spekulerats i. Det har talats om uppemot 15 miljoner. Öresundsbron må verka imponerande, jag kan t.o.m. kosta på mig att säga, trots att Centerpartiet röstade emot att den en gång skulle byggas, att det är ett vackert byggnadsverk. Glädjen och förväntningarna i regionen är stora. Men bakgrunden till projektet är politik när den är som sämst. Först ett reellt beslut om att bygga bron, sedan tar vi miljöprövningen i andra hand. Ekonomin för projektet har hanterats enligt den s.k. salamimetoden. Jag vet inte om alla på åhörarläktaren vet vad det betyder. Det innebär i alla fall att helheten i de ekonomiska konsekvenserna inte presenteras före beslutet, utan tas fram i ljuset steg för steg och lastas över på hela befolkningen. Häromdagen fick jag, och även andra riksdagsledamöter antar jag, en folder om Öresundsbron som heter Medborgarnas bro. Jag är inte alldeles säker på att Öresundskonsortiet, som presenterar den, riktigt förstod innebörden i det namnet, Medborgarnas bro. Men det håller det verkligen på att bli i den meningen att alla medborgare i landet nu håller på att få vara med och betala den. Det är långt ifrån den ursprungliga tanken, att detta skulle betalas av dem som nyttjar bron. Som jag sade hanteras ekonomin för projektet enligt salamimetoden. Man tar det steg för steg och lastar över på hela befolkningen. De ökade kostnaderna uppstår på grund av anslutningar för både bilar och tåg som inte presenterades från början, men som kommer nu. Nya motorvägsleder och en citytunnel var inte med som en förutsättning när projektet presenterades. För Citytunneln blir dagspriset ständigt allt högre. För dagen rör det sig om 7 miljarder kronor eller så. Som en verklig knorr i den här debatten har statsministern i sitt förstamajtal i regionen återupptagit idén om en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Det är egentligen den idealiska och logiska förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Men det är en aning sent, när nu förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn står färdig att tas i bruk. Nu står bron där och ska naturligtvis användas. Men från Centerpartiets sida protesterar vi väldigt bestämt mot den hantering som nu föreslås, att riksdagen ska medverka till att på tågoperatörer, godsköpare och resenärer i hela landet vältra över det som i det ursprungliga avtalet skulle betalas av dem som nyttjar förbindelsen. Som om det inte vore nog med att principen att de som nyttjar Öresundsbron ska stå för kostnaderna frångås, vältras kostnaderna över på landets tågoperatörer efter det att ett avtal om trafik har tecknats. Det är inte acceptabelt att i efterhand ändra kostnadsbilden för dem som bedriver järnvägstrafik. Genom att höja banavgifterna för landets tågoperatörer efter det att avtal om trafik har tecknats riskerar regeringen och riksdagsmajoriteten att underminera den begynnande konkurrens och mångfald som kan skönjas på tågtrafikens område. Därtill urholkas också förtroendet för spelreglerna för järnvägstrafiken. Precis som Magnus Jacobsson var inne på är det inte bara förtroendet på detta område som urholkas. Hur ska tilltänkta intressenter i framtida PPP-projekt kunna lita på regering och riksdag när vi så här öppet demonstrerar oförmåga att stå fast vid ingångna avtal och fullfölja långsiktiga projekt i enlighet med de förutsättningar som redovisats vid startpunkten? Hon är inte här. Men Jarl Lander är här. Vad säger Stig Eriksson och Mikael Johansson till människorna i Norrbotten, Västerbotten och övriga landet när de tycker att det inte är rimligt att t.ex. Tågkompaniet, som har startat nattågstrafik till övre Norrland och verkligen försöker och vill driva en bra trafik, nu ska betala mångmiljonbelopp i höjda avgifter för att finansiera Öresundsbron? Beräkningar tyder på att det kan handla om runt 15 miljoner kronor extra i efterhand. Naturligtvis oerhört mycket pengar för ett nystartat bolag i ett uppbyggnadsskede. Det här är en orättvis politik som starkt missgynnar dem som vill få hela Sverige att leva. Jag är väldigt förvånad över att Vänsterpartiet och Miljöpartiet kan rösta för ett sådant här förslag, som underminerar rättvisa och rimliga förutsättningar för en utvecklad järnvägstrafik i hela landet. Regeringens och riksdagsmajoritetens agerande drabbar tågresenärer och tågoperatörer över hela landet och hotar nu på ett allvarligt sätt nattågstrafiken på övre Norrland. De 15 eller 16 miljoner kronorna, eller vad det kan röra sig om, är naturligtvis väldigt mycket pengar för ett nystartat företag i ett uppbyggnadsskede. Även om det finns mycket kompetens, mycket kunnande och mycket god vilja i Tågkompaniet är frågan: Klarar man en sådan extra börda? Från Centerns sida tycker vi inte att det är rimligt att påföra Norrlandsresenärerna och landets övriga resenärer de kostnader som rätteligen ska bäras av dem som nyttjar Öresundsförbindelsen. Vi tycker att regeringen och riksdagsmajoriteten måste tänka om och se till att ingångna avtal med landets tågoperatörer efterlevs. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Om drygt en månad, närmare bestämt den 1 juli, är avsikten att Öresundsbron ska öppnas för trafik, om denna kammare, som Tom Heyman tidigare sade, går med på förslaget till ändring av det avtal som föreligger mellan Sverige och Danmark och som reglerar järnvägstrafiken över bron. Dagen därpå ska den öppnas ordentligt för trafik, både med stålhjul och med gummihjul. Järnvägstrafiken beräknas uppgå till 120 tågrörelser per dygn över bron. I det avtal som finns mellan Sverige och Danmark om hur finansieringen skulle regleras står att det skulle göras med trafikantavgifter. Jag vill till mina meddebattörer säga att jag nog ska komma fram till att det är så det är tänkt, även om man gör en viss ändring i förslaget.

Såväl i Sverige som i Danmark har man fått en del infrastrukturhållare och ett antal olika tågoperatörer. Av den anledningen har det konstaterats att det ingångna avtalet inte går att genomföra. Det har därför förhandlats fram ett nytt avtal som vi nu har att ta ställning till i denna kammare. Regeringsförslaget innehåller skrivningar om huvudmannaskapet för Öresundstågtrafiken. Jag vill nämna det här, eftersom det har viss betydelse. Utskottet tycker att det är ganska naturligt att Skånetrafiken är huvudman för trafiken liksom för all annan övrig regional trafik i den landsdelen. Skånetrafiken har för att vara huvudman ställt ett villkor för att bedriva tågtrafiken över bron. Det villkoret är att banavgifterna inte får vara annorlunda för brons del än de är på övriga bannätet i landet. Det är just frågan om banavgifterna som jag förstår att det finns anledning att stanna till vid. Det nya i avtalet innebär att kostnaderna flyttas från järnvägsföretagen SJ och DSB till infrastrukturhållarna i Sverige och Danmark. Det är samma belopp det rör sig om. Det är 150 miljoner danska kronor för vardera land i 1991 års penningvärde. Det motsvarar ungefär 187 1⁄2 miljoner danska kronor i dagens värde. När andelarna betalas in får sedan varje banhållare rätten att ta ut banavgifter för resorna på Öresundsförbindelsen. Det blir olika banavgifter för gods respektive persontrafik. För persontrafikens del ska samma princip gälla som gäller för tågtrafik på banor i varje land. Detta är helt i linje med huvudmannens önskan att så skulle ske. Det hävdas nu i debatten att man helt har rivit upp det första avtalet och att man genom att riva i avtal förstört förutsättningarna för t.ex. PPP-byggen framöver. När man förberedde avtalet hade SJ i princip all genomgående tågtrafik i Sverige. Det skulle därför belasta all - jag säger all - järnvägstrafik i landet. Det gällde såväl Norrlandstrafik som regional trafik och allting annat. Eftersom så mycket nu har hänt över perioden kan inte SJ självt betala detta. Förslaget är att kostnaden ändå fördelas över all järnvägstrafik, all persontrafik på järnväg i landet. Det är avtalsförslaget. Jag ser ingen större skillnad i den delen mot det första avtalet. Jag tycker att Kristdemokraterna, Centern och Moderaterna är fel ute när de yrkar på sina reservationer i det här fallet och att de kan läggas till handlingarna. Fru talman! Låt mig avslutningsvis nämna att det finns en del andra bra saker i regeringsförslaget som utskottet ställer sig bakom. Det gäller bl.a. att det nu finns ett bilateralt avtal för taxitrafiken mellan länderna och över bron. Vidare ska regeringen återkomma i höstens budgetproposition med bättre underlag för hur ekonomin för både Svedab och den s.k. Citytunneln kommer att utvecklas och om Citytunneln ska kunna förverkligas. Fru talman!

Fru talman! Det är gott att höra att Jarl Lander är så pass tydlig att han säger att det är ett nytt avtal. Jag menar nog på att det inte bara är ett nytt avtal. Det är till råga på allt en ny princip. Det är där problemet börjar. När vi nu jobbar mer mot en PPP-modell där vi vill att människor ska engagera sig blir det också viktigt att principerna håller. Jag tycker att det är bra att han tar exemplet att SJ var den tidigare betalningspartnern och att det då gällde hela SJ. Det är sant. Det gällde hela operatören SJ i det att operatören SJ åker över bron. Det är vad vi kristdemokrater säger. Nu ska principen vara att dessa 300 miljoner ska delas av de operatörer som åker över bron. Så som förhandlingsupplägget är och dessa nya principer som socialdemokraterna för fram förstår jag Skåneregionens hållning. Om jag varit i Skåneregionens ledning hade jag givetvis förhandlat på exakt samma sätt. Det är en ny situation, nya möjligheter och nya tillfälligheter. Låt hela landet vara med att betala. Jag förstår deras strategi, men jag anser fortfarande att den är fel. Det är en ny princip, och det är ett nytt läge. Det är det vi beklagar, och därför håller vi fast vid vår reservation.
Fru talman! Jag vill gå tillbaka till det första, ursprungliga avtalet som tecknades år 1991. Det sade att vägtrafiken över bron skulle betalas med trafikantavgifter. Järnvägstrafiken skulle betala, på det sätt jag sade förut, med en ersättning från respektive lands järnvägsföretag. Då fanns i princip endast SJ i Sverige och DSB på den danska sidan. Varje företag skulle betala 150 miljoner danska kronor i det värde kronan hade år 1991. Det konstateras nu - vilket vi kanske kommer till i nästa debatt här i kammaren - att t.ex. SJ i princip har 40 % av tågrörelserna i landet. Det är då inte rimligt att det enbart är SJ som ska stå för kostnaden. Det ska jämställas med vilken operatör som helst. Alltså är det den som är ansvarig för banhållningen som får stå för kostnaden. Eftersom det från början sades att kostnaden skulle drabba järnvägstrafiken i landet gör den det på precis samma premisser i det här avtalet. Den enda skillnaden är att det är Banverket som debiterar den i stället för SJ, som tidigare skulle ha plockat ut den på biljettpriset. Nu blir det varje operatör som tar ut den via biljettpriser och i sin tur avlägger denna avgift till Jag vill påstå att principen är densamma i det här avtalet som i det ursprungliga avtalet. Därmed kan också riksdagen ställa sig bakom förslaget till ändrat avtal.
Fru talman! Det är här skiljelinjen går. Är det SJ och operatörerna, de som jobbar över bron, som ska betala kostnaden eller är det Banverket? Vi hävdar att det ska vara operatörerna, enligt samma princip som i det gamla avtalet och enligt det som vi hade önskat skulle funnits i detta avtal, dvs. de som opererar över bron ska betala. Nu blir det människor uppe i Norrland som kanske aldrig åker över bron som får betala. Det blir människor uppe i Värmland och i Dalsland som får vara med via banavgiften att finansiera projektet bron. Det var inte tänkt, och det är där skiljelinjen går. Jag beklagar att socialdemokraterna har valt den linjen. Jag beklagar att man låter hela landet vara med att betala och lämnar den princip som var. Sedan är det ett faktum att den stora bidragsgivaren - och det är vi alla glada för - kommer att vara vägtrafikanterna. Det är de som kommer att subventionera även järnvägsdelen. Men det är beklagligt att man för bansidan har valt den lösning man har valt.
Fru talman! Det är mer beklagligt att Magnus Jacobsson inte inser att det är enorma likheter mellan dessa två förslag. Det var inte enbart de SJ-resenärer 1991 som skulle åka över bron som skulle vara med att betala, utan det var alla SJ-resenärer. Sedan dess har SJ-resenärerna delats upp i ett antal olika operatörers resenärer. På det sättet är de fortfarande med och betalar. Tanken var från början att alla som åkte tåg i det här landet skulle vara med och bidra till SJ:s 150 Nu är det frågan om Banverkets 150 miljoner, och alla som åker tåg i det här landet är med och betalar. Alltså finns det en likhet mellan det ursprungliga förslaget och det förslag som läggs fram nu.
Fru talman! Jarl Lander gör ett gott försök. Men det är ett väldigt genomskinligt försök att i efterhand försöka göra om historieskrivningen. Om jag förstod det rätt satt ju Jarl Lander med i riksdagen när det här diskuterades i början på 1990-talet. Då var det glasklart att det var de som nyttjade bron - tågtrafikanter, tågoperatörer och lastbilar - som skulle betala kalaset. Att nu i efterhand försöka ändra på det är inte trovärdigt, Jarl Lander! Med ditt resonemang skulle man kunna avskaffa avgifterna helt och hållet. Vi kan väl lägga ut kostnaderna på hela bilkollektivet i landet. Varför ska man vara så inkonsekvent att man bara gör så för tågen och inte för bilarna, om man nu ska tillämpa en ny princip? Det vore väl skönt att slippa tullarna vid brofästet nere i Malmö? Det skulle man kunna enligt den princip som Jarl Lander förfäktar här. Jag skulle vilja fråga: Inser Jarl Lander inte att en sådan hantering skadar förtroendet för statens sätt att hantera den här typen av långsiktiga projekt? Ett enigt trafikutskott förordar att vi ska försöka oss på PPP projekt, public-private partnership, för att kanske bygga några stora vägar. Inser Jarl Lander inte att möjligheterna till detta skadas? De olika aktörer som kan bli inblandade i de vägprojekten vågar kanske inte riktigt tro på vad staten säger, när man i efterhand ändrar villkoren. Jag fick ett brev från den verkställande direktören på A-Train. Han skrev att han helt delade vår analys av detta. Det är helt förkastligt att påföra alla trafikutövare en särskild skatt för att andra ska kunna trafikera bron. A-Train är t.o.m. enligt avtal med staten förhindrad att driva trafik någon annanstans än på Arlandabanan, men man måste vara med och betala Öresundsbron. Jag är övertygad om att Jarl Lander begriper detta. Det skulle dock vara klädsamt om han också i talarstolen kunde erkänna att det här inte är riktigt bra men att de är tvungna att göra på det sättet.
Fru talman! Det var en kanonad - det säger jag. Men jag tycker ändå att det slår tillbaka lite på Sven Bergström och Centerpartiet, liksom det slår tillbaka på de andra som argumenterar att det förändrar det ursprungliga avtalet så mycket. Det gör ju inte det, vilket jag sade i min replik till Magnus Jacobsson förut. Från början var det sagt att vägtrafikanterna skulle betala per resenär över bron och per fordon. Järnvägstrafiken skulle betala en fast summa - jag har flera gånger nämnt summan 150 miljoner. Detta står ju kvar. Det var inte enbart de järnvägsresenärer som åker över bron som skulle betala, utan det var alla järnvägsresenärer i landet. Då, när man arbetade fram det här avtalet, fanns det inte på något sätt klarlagt att vi skulle få så många operatörer i landet att det helt skulle kunna förändra ett ingånget avtal av det här slaget. Det var något som man kanske kunde se på lite längre sikt. Men nu har det hänt, och vi har fått den här omvälvningen. Som jag sade bedriver SJ 40 % av persontågstrafiken i landet. Det är bara att konstatera att det har skett sådana här förändringar på det här området. Sven Bergström påstod att detta skulle skada eventuella PPP-tankar. Men det gör det inte på något sätt! Øresundsbro Konsortiet, som är parten i det här och bygger bron, får ju ändock de 150 miljonerna per år från de respektive järnvägsföretagen. Skillnaden är att utbetalaren nu heter Banverket i stället för SJ, och det kan väl inte vara till skada för ett byggföretag?
Fru talman! Om det vore som Jarl Lander nu försöker beskriva - varför talade man då inte om för Tågkompaniet i god tid inför deras avtal att de skulle komma att drabbas av höjda banavgifter? Det handlar om avgifter som slår med 15 miljoner kronor mot Tågkompaniet, mot A-Train som kör Arlandabanan och mot BK Tåg som kör på andra håll i landet. Då hade de haft möjlighet att kalkylera med den utgiften i sina anbud. Det är ju detta som är så oerhört stötande i sammanhanget! Jag fick också ett brev från Lars Edlund i Statstjänstemannaförbundet. Han skrev att det sätt som statligt upphandlad trafik behandlas på inte liknar någonting han tidigare har skådat. Så även i fackliga kretsar, som borde stå Jarl Lander nära, är upproret påfallande. Nej, erkänn att detta är nödpolitik, Jarl Lander! Och det är nödpolitik när den är som sämst, höll jag på att säga. Det är uppenbart att det här inte är fråga om en genomtänkt politik och att det inte har funnits någon tanke med detta från början. Det är en nödlösning som man har tillgripit för att, precis som Tom Heyman sade, åtminstone från ett håll skaka fram ett juridiskt hållbart avtal i sista minuten. Det är en dålig politik som skadar förtroendet både för tanken med Öresundsbron och för PPP-projekt. Det skadar dessutom möjligheten att fortsätta att avreglera tågtrafiken när operatörerna hanteras på ett sådant vårdslöst sätt som i det här fallet.
Fru talman! Sven Bergström talade om nödlösning. På sätt och vis är det en nödlösning i och med att tågtrafiken har utvecklats på det sätt som den har gjort sedan 1991. Den utvecklingen är mer på gott än på ont, men det onda i saken är att man inte kunde förutse den här utvecklingen när man skrev avtalet första gången eller utarbetade underlaget till avtalet. Då trodde man att det var SJ i Sverige och DSB i Danmark som skulle vara de stora, genomgående operatörerna. De kunde fördela kostnaderna över sina resenärer - alla resenärer, som jag sade tidigare. Sven Bergström hävdar att t.ex. Tågkompaniet inte kunde förutse detta. Jag vill då nästan vara lite stygg i munnen mot Tågkompaniets ledning och mot andra länshuvudmäns ledning och säga att det ganska tidigt stod klart att järnvägsresenärerna skulle betala kostnaden för brotransporterna. miljoner kronorna. Att sedan tro att SJ skulle ta med sig den kostnaden är orimligt. De bland länstrafikhuvudmännen som har varit lite ansvarsfulla har kalkylerat med dessa kostnader. Problemet är bara att det är först de senaste månaderna som vi har fått fram förslag på hur själva debiteringen ska gå till, dvs. om det ska ske per person, per personkilometer, per kilometer osv. När det förslaget blev klart visade det sig att det rör sig om någon tia per resenär som läggs på den s.k. nattågstrafiken till Norrland. Om man analyserar detta finner man att det inte är så svåra kostnader. Visserligen är 16 miljoner mycket på ett år, men om man räknar ut summan per resenär och år ser man vilken kostnad det blir. Jag tycker inte att Sven Bergström ska använda sådana hårda och starka ord.
Fru talman! Jarl Lander gör sig skyldig till en rejäl tankevurpa. I Jarl Landers värld, där också regeringen befinner sig i, har man enbart kostnader, och för att kunna fördela dem måste man tillsätta offentliga huvudmän. Hela konstruktionen är ganska onödig. Vi har ju inte offentliga huvudmän för färjetrafiken och dess bättre inte heller för flygtrafiken. Men för järnvägstrafiken ska det vara en offentlig huvudman. Hur kan man komma på den stolliga idén att utse en kommunal nämnd att vara huvudman för ett internationellt konsortium? Jag förstår över huvud taget inte hur man har tänkt. Sedan går man dessutom med på att denna nämnd ska ställa villkor för att träda in i sin roll som huvudman. Om man hade utgått från de ursprungliga 300 miljonerna och sagt att tågtrafiken ska betala dem, hade man hamnat på ungefär 10 000 kr för ett godståg. Det är fortfarande en väldigt attraktiv summa jämfört med vad det kostar att ta färjan. Om man tänker sig att det i stället rör sig om ett persontåg, så skulle brodelens andel av tågpriset bli ungefär 20 kr. Det är också en fullständigt normal siffra om man jämför med vad rederierna har tagit ut för färjedriften. Men varför ska man ha hela konstruktionen med en kommunal nämnd som huvudman för Øresundsbro
Fru talman! Nu är det fråga om tankevurpor både hit och dit, kanske. Jag vet inte om det är en kommunal nämnd som har tillsatts för att bedriva verksamheten. I det här landet, Tom Heyman, har vi utlagt ansvaret till länstrafikhuvudmännen i våra regioner att bedriva den regionala tågtrafiken. Då är det helt rimligt att även den trafik som nu ska gå t.ex. från Blekinge, från södra Småland osv. genom Skåne, över Öresundsbron och vidare till Malmö eller Köpenhamn, och kanske längre in i Danmark, bedrivs av den regionala huvudmannen. Det är det enkla svaret. Det är det som man gör - man förändrar ingenting, utan man ger bara huvudmannen i Skåne ansvaret för att se till att den här järnvägstrafiken i Skåne, som också är regionaltrafik, sköts på ett sådant normalt sätt som regional tågtrafik ska skötas på. Så detta att sätta till någon kommunal huvudman för internationell verksamhet är nog en tankevurpa, misstänker jag.
Fru talman! Det är nog ingen tankevurpa, därför att Region Skåne är per definition en sorts kommunal nämnd. Regiontrafiken i Skåne är också en kommunal angelägenhet. Tidigare har de här regionala bolagen varit hänvisade till att hålla sig inom sitt eget område. I den gamla kommunallagen var det väldigt klart utskrivet att man inte fick gå utanför sitt geografiska kompetensområde. Nu överlåter man fortfarande åt vad som är en kommunal nämnd att driva internationell tågtrafik. Det är feltänkt - inte från mig, utan från regeringen som kommer med propositionen.
Fru talman! Jag vill avsluta med att säga: Detta följer nog bara det vanliga hanterandet av hur regional tågtrafik ska hanteras i det här landet. Det är naturligt att det är Skånetrafiken som har hand om regionaltågen över Öresundsbron efter den 1 juli, när bron har öppnats.
Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet. Flera av dem som i massmedierna debatterar avgifterna på Öresundsbron tycks vara oinformerade om förutsättningarna för att en majoritet i riksdagen skulle acceptera att Öresundsbron byggdes. Även de förhandlingar mellan Sverige och Danmark som resulterade i avtalet om Öresundsförbindelsen verkar debattörerna vara okunniga om. För att sätta diskussionen om avgiftsnivån i sitt sammanhang tänker jag återge vad Georg Andersson, som var kommunikationsminister då beslutet om bron fattades, har sagt. Han skriver i Sydsvenskan den Tidigare hade analyser visat att med en låg avgift skulle trafikvolymen komma att bli för hög. Totalt sett bedömdes detta ge en större intäkt för brokonsortiet, men å andra sidan skulle naturligtvis miljöbelastningen bli större. Detta var som de flesta inser ett besvärande faktum i den infekterade miljödebatten om broprojektet. Georg Anderssons formulering kan vi som bekämpade brons tillblivelse le igenkännande åt. Fakta om miljökonsekvenserna var besvärande. Därför var garantier om att trafikvolymerna inte skulle stimuleras med en låg taxa en förutsättning för att riksdagens majoritet skulle acceptera att beslutet om byggandet av en Öresundsbro skulle bifallas. För säkerhets skull vill jag påpeka att Vänsterpartiets föregångare, vpk, röstade emot. Det slutgiltiga uttrycket om taxorna tillkom enligt Georg Andersson för att danskarna krävde att färjetaxan för bilar mellan Helsingborg och Helsingör skulle vara utgångspunkten för avgifterna på bron. Om jag tidigare sade att man kan le åt den dåvarande kommunikationsministerns formuleringar så vet jag inte vad som bör sägas om motionärerna i detta ärende. I en enskild motion från Socialdemokraterna hävdas att miljöbelastningen till följd av en ökad trafik på Öresundsbron är marginell. Ska man skratta eller gråta? Varför tror motionärerna att det har utarbetats ett miljöprogram för Öresundsregionen? Har motionärerna alls sett kommitténs rapport om miljötillståndet? Den europeiska miljöbyrån EEA konstaterar i förra årets rapport om miljötillståndet i Europeiska unionen att trafiktillväxten är ett av de största hindren för att EU:s miljöprogram ska kunna fullföljas. Det är också en slutsats som kan dras av det arbete i den svenska miljömålskommittén där jag har deltagit. Ett förverkligande av riksdagsbesluten om 15 miljömål kräver en miljöomställning av transportsystemet. Är vi överens om att utvecklingen ska ställas om och bli ekologiskt hållbar så är det självklart att biltrafiken på bron inte ska subventioneras. Den fossilbränslebaserade trafikvolymen behöver minskas såväl i Skåne som i resten av landet om inte kommande generationers livsbetingelser ska äventyras. Fru talman! Sven Bergström frågar varför Vänsterpartiet ställt sig bakom avtalet om avgifterna på bron. Vänsterpartiet kanske hade föredragit att samtliga kostnader hade fördelats mellan dem som ska trafikera bron. Då borde biltrafiken ha tagit de merkostnader som uppstått. Men vad gäller den proposition som ligger till grund för detta betänkande har Vänsterpartiet samarbetat med regeringen. Som Sven Bergström sannolikt är medveten om handlar samarbete om att ge och ta, och Vänsterpartiet står bakom regeringen i detta ärende. Det väsentligaste är att regeringen inte faller till föga för den högljudda opinion som har velat dumpa avgifterna för bilisterna och därmed göra våld på miljömålen. Tack för ordet!
Fru talman! Jag lyssnade intresserat för att höra när Karin Svensson Smith skulle komma in på själva ärendet för dagen, nämligen Öresundsbroavgifterna och hur de ska läggas ut. Jag noterar att hon egentligen aldrig kommer in på ämnet för dagens debatt. Sällan har väl en brasklapp deklarerats så tydligt och så offentligt som Karin Svensson Smith gör i dag från denna talarstol när hon säger: Härtill är vi nödda och tvungna i samarbetets namn. Jag tolkar det så att Karin Svensson Smith, liksom Sture Arnesson och Stig Eriksson i trafikutskottet, tycker att detta smärtar hårt. Det är orättvist och orimligt att lägga ut avgifterna på det här sättet. Jag noterar att Vänsterpartiet gör detta i samarbetets namn, och att man anser sig tvungen till det. Man tycker inte att det är en särskilt bra lösning. Nödpolitik, kallade jag det nyss, och jag tycker att Karin Svensson Smiths inlägg bekräftar att detta är nödpolitik.
Fru talman! Vi debatterar hela avtalet om förbindelsen på Öresundsbron. Den debatt som finns här i kammaren återspeglar ju den debatt som finns ute i samhället. Jag råkar komma från den region där Öresundsbron ligger. Därför finns det anledning att tala om hela trafiken i ett sammanhang. Vänsterpartiet är som bekant ett parti som har rättvisa som ett slags röd tråd i sin politik. Den största orättvisan finns inte mellan järnvägstrafikanter i olika delar av landet, utan mellan villkoren för järnvägstrafik och villkoren för vägtrafik. Det är anledningen till att vi tycker att detta resultat är klart godtagbart. Vi står bakom detta, och vi tycker inte att det är nödpolitik. Dessutom är Sverige en faktor i sammanhanget. Detta handlar om ett avtal mellan Sverige och Danmark. Vi är inga dåliga förlorare. Finns bron där färdig att användas så ska den också trafikeras. Då handlar det om att hitta ett avtal som är så rimligt som det går att göra det, och det har vi funnit att detta avtal är. Därför står vi bakom betänkandet.
Fru talman! Jag noterar att Karin Svensson Smith nu uttrycker sig så att det finns större orättvisor än denna, och att man därför kan acceptera den. I sitt första inlägg sade hon att man kanske hade föredragit en annan lösning. Jag kan förstå att man nog i hjärtat hade velat göra det. Men samarbetets pris är högt, och Vänsterpartiet har nu tydligt deklarerat att man är beredd att betala detta höga pris för att få vara med kring köttgrytorna i
Fru talman! Den opinion som kommit mest till uttryck handlar om att man för den allmänna tillväxten i Öresundsregionen skulle ha dumpat priserna. Det är i alla fall den opinion som har kommit mig mest till känna. Därför har jag och Vänsterpartiet ansett att de transportpolitiska målen och deras uppfyllande måste stå i centrum för det samarbete vi har med regeringen och det arbete vi utför här i riksdagen med hela trafikpolitiken. Med utgångspunkt från de här målen har vi ansett att de avgifter som kommer att införas på Öresundsbron, när den nu invigs den 1 juli, är de bästa som vi har kunnat åstadkomma. Vi tycker inte att detta är någon nödpolitik - det vill jag än en gång understryka. Det var det bästa möjliga som kunde åstadkommas.

Fru talman! Så står vi här och debatterar Öresundsbron drygt en månad före invigningen av densamma. Det är känt att Miljöpartiet inte tycker om den här bron, men nu står den där i snart färdigt skick. Det som möjliggör att jag som miljöpartist kan tänka mig att delta vid invigningen är att det finns en positiv del av bron, och det är järnvägen. I dag ska vi behandla de ekonomiska villkoren för just tågtrafiken över bron. Avtalet mellan Danmark och Sverige ingicks för snart tio år sedan. Det vi i Miljöpartiet främst protesterade mot då var de miljömässiga nackdelar en bilbro kan föra med sig. Det dåvarande avtalet om järnvägstrafiken fick till följd att SJ skulle betala ett visst belopp per år för användningen av järnvägen över sundet. Under de senaste åren har det blivit alldeles uppenbart att det finns svårigheter att uppfylla avtalet som det var tänkt. Det faktum att SJ inte längre är en ensam operatör gör att grundprincipen för avtalet inte håller. Avregleringen av godstrafiken och att det får köras regional tågtrafik på stomjärnvägsnätet är också faktorer som omkullkastar hela konceptet. Motsvarande förändringar på den danska sidan gör också att danskarna inte kan hålla kvar vid det ursprungliga avtalet. I den här situationen blir frågan för mig som miljöpartist: Hur gynnar jag tågtrafiken kontra biltrafiken? Då får man ha min inställning till bilismen jämfört med tåg i åtanke. Jag vill öka tågåkandet och minska bilåkandet. Jag tror att det är uppenbart för var och en av er som sitter här att jag välkomnar ett ekonomiskt avtal som gynnar tågtrafiken över Öresundsbron gentemot biltrafiken över bron. Hade tågförbindelserna fått bekosta detta avtal hade det troligen inneburit att det kört ett mindre antal tåg över bron och ett större antal bilar och lastbilar. Hur skulle bromotståndarpartiet Centerpartiet gillat den utvecklingen? Vad är ert alternativ? Jo, högre kostnad för dem som tar tåget. Eller vill ni öka kostnaderna för bilarna över bron? Hur ser Centerns bästa miljölösning ut omvandlat till ett ekonomiskt avtal mellan två stater kring denna bro. Jag har ett krasst miljömässigt synsätt. Vad är bäst för att undvika de stora miljöstörningar som bilar och lastbilar orsakar? För mig är det uppenbart. Jag tycker att Centerpartiet stoppar huvudet i bottenslammet och inte hanterar frågan på ett realpolitiskt sätt. Detta måste också kunna krävas av ett s.k. miljöparti. Det som gör den här frågan tvetydig är effekterna av detta nya avtal, dvs. att all annan tågtrafik ska vara med och betala för bron. Jag kan hålla med om kritiken från Centerpartiet. Det finns en risk att tågtrafiken i övriga Sverige minskar något beroende på kostnadsökningen. Men jag tror att den kostnadsökningen ger betydligt mindre effekt på resandet än om Öresundsbron fick ta hela kostnaden. En annan aspekt som framförs av en del motionärer är Kristdemokraternas kritik när det gäller trovärdigheten i PPP-projekten. Kritiken gäller att vi i och med detta förslag frångår principen i det ursprungliga avtalet, dvs. att brukaren betalar. Jag vill i viss mån instämma i denna kritik. Min slutsats av hur staten har hanterat detta PPP-projekt är att vi bör avstå från dylika konstruktioner i framtiden. Vi riskerar att ständigt hamna i denna diskussion kring de olika ekonomiska inslagen i liknande projekt. Det enklaste är att inte starta några PPP-projekt över huvud taget. En annan liten detalj som gäller våra mellanhavanden med danskarna är taxitrafiken. I samband med att bron öppnar kommer utvecklingen att gå mot att folk använder sig av taxi för att åka mellan Malmö och Köpenhamn. För att undvika onödig tomkörning, som är olämpligt av miljöskäl, är det mycket angeläget att tillåta att svenska eller danska transportörer tar upp passagerare vid särskilda upptagningspunkter i det andra landet utan krångliga regler. Från svensk sida har förordats att upptagningspunkterna inte enbart bör utgöras av Kastrup och Sturup. Frågan om upptagningspunkter avses ses över närmare inom ett år från taxiavtalets ikraftträdande. Det borde naturligtvis vara självklart att ett så resurseffektivt transportmedel som taxi kan utnyttjas i detta område likväl som i övriga Sverige. Med detta yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag måste lite elakt säga att det ska bli spännande att lyssna på nästa replikskifte i de grönas krig mellan höger och vänstergröningarna. Först vill jag tacka för ett tydliggörande, nämligen i frågan om PPP. Det är bra att veta var vi har frontlinjerna. Nu har vi fått en linje tydlig. Låt mig sedan gå vidare till själva resonemanget. Miljöpartiet slår fast att man är positiva till järnvägen. Man vill att järnvägen ska leva på bron. Det är där vår andra kritik ligger. Vi kristdemokrater menar att bron ska finansiera sig själv, och framför allt ska vägtrafiken finansiera bron. Givetvis ska järnvägen ta en del av kostnaden, och det var ju så det tidigare avtalet var upplagt. Men med den linje som Miljöpartiet nu väljer att gå - och jag beklagar det - är det säkert sant att ett eller två tåg mer går över bron, men det blir kanske tre, fyra eller fem tåg mindre ute i landet. Har vi då gynnat miljön? Men det viktiga är ju att det går tåg över bron. Sedan kan vi lägga ned järnvägen i övriga Sverige. Eller hur var det tänkt?
Fru talman! För oss är det viktigt att försöka gynna den tågtrafik som ska gå över bron. Där är alternativet bil i huvudsak. Båt kommer inte att vara ett alternativ mellan Malmö och Köpenhamn i så stor utsträckning som det har varit hittills. Därför är vår förstahandsinriktning att gynna tågtrafiken. Jag har inga beräkningar, och det tror jag inte Magnus Jacobsson har heller. Men jag tror att tågtrafiken i övriga landet kommer att klara sig alldeles utmärkt. De hade fått ta den här kostnaden ändå, och det har Jarl Lander försökt förklara hela tiden. Norrlandsresenärerna hade genom det tidigare avtalet fått betala för den här broförbindelsen oavsett om det var Tågkompaniet som körde eller SJ som körde. Därför tycker vi att det är viktigt att det här avtalet genomförs och att den undre delen av bron ska gynnas. Där tänker jag försöka att stå och inviga den 1 juli.
Fru talman! Med den kristdemokratiska modellen hade nog inte alla resenärer i övre Norrland varit med och betalat. Då hade resenärerna över bron varit med och betalat. Där går skiljelinjen i den här debatten. Jag förstår att Miljöpartiets bevekelsegrund är att alternativen över bron är järnväg eller väg. Det är nog sant. De alternativen gäller säkert i hela Sverige. Det är nog t.o.m. så att vägarna steg för steg tar över mer från järnvägen. Det är ett av de stora problemen. Det är en av de frågor som åtminstone jag försöker att slita med i trafikutskottet genom att fundera på hur vi kan få mer gods och mer persontrafik att landa på järnvägen. Det är bl.a. därför jag känner en viss frustration över denna lösning. Jag tror att den missgynnar järnvägen i övriga landet. Med det vill jag tacka för detta replikskifte.
Fru talman! Jag uppfattar det inte så att protesterna vid avtalsskrivandet 1991 gällde vilka trafikanter som skulle betala eller inte betala. Nu satt väl inte Kristdemokraterna i riksdagen just då. Eller gjorde de det? Ja. I så fall är det ännu mer förvånande att Kristdemokraterna inte protesterade då. De borde ha protesterat då, likväl som de gör i dag. Tyder det på att ni har ändrat er? Socialdemokraterna och vi har samma uppfattning nu som vi hade då.
Fru talman! Jag noterar brasklapp nr 2 i dagens debatt. Det är ungefär samma tonläge i Mikael Johanssons inlägg: Härtill är vi nödda och tvungna. Men enligt principen anfall är bästa försvar går han på oss i det andra gröna partiet och funderar över vad vi har för alternativ. Realpolitik, säger också Mikael Johansson. I samarbetets namn måste man ta till det. Mikael Johansson och jag, Centern och Miljöpartiet, är överens om att vi ska försöka främja tågtrafik långsiktigt och systematiskt. Men för att nu välsigna detta beslut som riksdagen är på väg att fatta begränsar plötsligt Mikael Johansson sitt fokus till förbindelsen över Öresund och frågan om hur man ska kunna främja tågtrafik. Att det sedan får negativa konsekvenser för tågtrafiken i alla övriga delar av landet väljer Mikael Johansson att nu inte debattera. Hur har han det med länstrafiken i Örebro? Är det en halv miljon, mer eller mindre, som man får betala? I Bergslagen försöker man att medvetet gynna tågtrafiken. I mitt hemlän, Gävleborg, har man intensifierat tågtrafik mellan Gävle och Ljusdal och mellan Gävle och Hudiksvall på ett framgångsrikt sätt. Men klarar man detta när det läggs på en avgift i efterhand på en halv miljon kronor? Det är detta som är så illa. Tom Heyman gjorde en snabb uträkning av vad det skulle kosta om man lät det drabba tågresenärerna över sundet. Om hans uträkning var rätt - jag reserverar mig för det - skulle det kanske vara en tjuga per resenär och överfart. Det tror jag skulle skada tågtrafiken mindre, totalt sett i detta land, än det sätt som nu regeringen, Miljöpartiet och Vänstern väljer och som drabbar tågtrafiken negativt i hela landet.
Fru talman! Jag tror i motsats till Sven Bergström att det är precis tvärtom. Tågtrafiken i Sverige gynnas av det här avtalet. Det var det jag sade i mitt anförande. Jag har inte på något sätt enbart fokuserat på Öresundsbrotrafiken. Jag drog in den övriga tågtrafiken i Sverige och gör bedömningen att Sveriges tågtrafik totalt sett tjänar på detta upplägg. Sedan ska Sven Bergström inte försöka dra in mig i det samarbete där han kritiserade Vänstern för att man är nödd och tvungen. Jag sade att jag välkomnar det ekonomiska avtalet i syfte att det gynnar miljön. Jag har inte på något vis varit kritisk till den uppgörelse som Socialdemokraterna, Vänstern och vi har haft. Jag tror i så fall att Sven Bergström får försöka rätta sig hädanefter.
Fru talman! Mikael Johansson upprepar vad han tror. Det vore välkommet om Miljöpartiet och Mikael Johansson också kunde redovisa några sakliga grunder för sitt troende. Norrland läggs ned. Länstrafikbolagen runt om i landet tvingas dra ned på tågtrafik och kanske sätta in bussar i stället. Arlandabanan drabbas utan att ha en chans att trafikera den förbindelse man nu tvingas att vara med och bekosta. Det är klart att det drabbar tågtrafiken. Jag kan inte förstå hur ekvationen kan gå ihop för Mikael Johansson, hur detta totalt sett skulle gynna tågtrafiken. Alla operatörer runt om i landet protesterar och säger att detta är orimligt. Det är inte några tior extra, som Jarl Lander sade. Jag har sett en redovisning från Tågkompaniets fackliga del som talar om att det handlar om mellan 50 kr och 100 kr extra per tågbiljett som man tvingas ta ut om man ska täcka dessa kostnader.
Fru talman! Det återstår väl att se hur mycket höjningen blir i så fall, om det nu är aktuellt med någon höjning. Det tidigare avtalet har gjort klart att Norrlandsresenärerna får betala exakt lika mycket som de får göra med det nya avtalet. Det är bara det att operatören heter Tågkompaniet, och förut hette den SJ. Oavsett om ökningen är 10 kr, 50 kr eller 100 kr, eller vad den nu blir, hade resenärerna i Örebro län eller på Norrlandstrafiken fått vara med och bekosta Öresundsbron. Det är ju detta som är grunden för både det första avtalet och nuvarande avtal. Det är detta som säkerställs via avtalet, med de förändringarna. Vi har försökt att anpassa oss till verkligheten. Det är därför jag menar att Centerpartiet ska sluta att stoppa huvudet i bottenslammet.

Fru talman! Som Magnus Jacobsson tidigare framförde är det för oss kristdemokrater viktigt att de två PPP-projekt som nu genomförs i Sverige genomförs i enlighet med de grundläggande avtal som tecknats mellan staten och utförarna. Ett av de bärande argumenten när beslutet fattades om att bygga bron var att finansieringen skulle ske genom trafikantavgifter. Kostnaderna skulle inte belasta hela skattekollektivet. Fru talman! Nu vill staten förändra ett redan ingånget avtal och höja banavgifterna, detta för att finansiera järnvägskostnaderna över Öresundsbron. Enligt min mening är det osunt att under spelets gång gå in och förändra avtalet. En sådan åtgärd sänder ut felaktiga signaler och undergräver statens trovärdighet. Är det någon som borde värna om att träffade överenskommelser hålls så är det väl ändå staten. Dessutom väljer staten i det här läget att göra det retroaktivt, dvs. det förändrade avtalet ska betalas i en klumpsumma för hela år 2000, detta trots att bron ännu inte ens är invigd. Jag vill fråga Jarl Lander: Fru talman! Det förändrade avtalet kommer att innebära merkostnader för Tågkompaniet med ca 16 miljoner kronor. Det är en merkostnad som Tågkompaniet måste lägga på biljettpriserna. Det är för mig obegripligt hur staten behandlar sina partner när man utan några som helst förhandlingar är beredd att förändra förutsättningar för tecknade avtal. Min fråga till Jarl Lander, Socialdemokraterna, är: Fick Tågkompaniet några som helst signaler när man fick trafikeringsrätten att broavgifter skulle komma att läggas på tågtrafiken också i Norrland i framtiden? Norrland som får betala mest för Öresundsbron. Banavgifterna för persontågen kommer att fördubblas och enligt Näringsdepartementets egna beräkningar - observera egna beräkningar - kommer det att slå igenom mest i de långväga tågens biljettpriser. Näringsdepartementet anger 5,7 % i biljettprishöjning. Det motsvarar broavgiften på Tågkompaniets nattåg upp till Norrland, men bara 1,9 % på X 2000-tågen i södra Sverige. Min fråga till Jarl Lander blir: Är det rimligt att de resenärer som sannolikt aldrig eller mycket sällan kommer att utnyttja broförbindelsen ska vara de som procentuellt betalar mest i broavgift? Ser socialdemokraterna och deras allierade någon orättvisa i det här förhållandet? Fru talman! Näringsdepartementet hävdar att den höjda banavgiften motsvarar en höjning på 15 kr för en enkel sovvagnsbiljett till Norrland. Statstjänstemannaförbundets beräkningar visar på helt andra siffror. Banavgiftshöjningen innebär t.ex. en fördubbling av biljettpriserna för den vårdpersonal som pendlar från Luleå och Boden till det nya sjukhuset i Sunderbyn. Den miljövänliga tågtrafikens konkurrensmöjligheter mot landsvägsbussarna omintetgörs genom den påtvingade biljettprishöjningen. Sannolikt kommer de som nu pendlar med tåg till sjukhuset att i framtiden välja det billigare men också för miljön skadligare bussalternativet. Delar Jarl Lander min oro över att beslutet om höjda banavgifter och därmed höjda biljettpriser kan få till följd att den miljövänliga tågtrafiken byts mot mer miljöförstörande landsvägstrafik i framtiden? Är det förenligt med Miljöpartiets och Vänsterpartiets politik att flytta över tågtrafikanter till att bli landsvägstrafikanter i framtiden, med bil och buss? Enligt min mening, fru talman, måste den grundläggande principen vara att de resenärer som färdas på bron över sundet, och då framför allt biltrafiken - observera, biltrafiken, Miljöpartiet! ska bekosta och finansiera bron. Propositionen bör avslås och ett nytt förslag läggas som innebär att brukarna bekostar och finansierar bron enligt tidigare överenskommen princip. Fru talman! Jag ställer mig bakom de yrkanden som Kristdemokraternas talesman Magnus Jacobsson tidigare framfört.
Fru talman! Jag vet inte om Erling Wälivaara lyssnade på de debatter som jag hade här med både Sven Bergström och Magnus Jacobsson, och i viss mån även med Tom Heyman, om den här delen. Erling Wälivaara påstår och hävdar att vi förändrar avtalet. Från första begynnelsen var det sagt att järnvägstrafiken skulle betala 150 miljoner kronor för detta. Oavsett vilket företag som kommit in och om SJ hade varit kvar hade Norrlandsresenärerna fått det här påslaget även nu. Det borde Tågkompaniets ledning ha vetat om från början, dvs. att när bron öppnas kommer järnvägstrafiken i landet att drabbas av en merkostnad. Där tror jag mer på vad Näringsdepartementets tjänstemän har räknat ut, nämligen att för den dyraste biljetten på Norrlandstrafiken skulle det innebära ett påslag med 15 kr. Detta påslag gör varken det ena eller det andra för järnvägstrafiken för Norrlands del. Detta påslag över järnvägen totalt sett kommer inte att påverka vare sig det ena länstrafikbolaget eller det andra, men det kommer att vara en stor möjlighet att på ett miljövänligt och bra sätt, som vi har hört förut i debatten, trafikera genom södra Sverige och över till Danmark på den nya Öresundsförbindelsen, som öppnas nästa månad. Det här förslaget är ingenting som strider mot det första avtal som tecknades.
Fru talman! Jarl Lander säger att Tågkompaniet borde ha kunnat förstå det här. Men jag frågade Jarl Lander direkt: Fick Tågkompaniet några signaler när de fick trafikeringsrätten om att broavgiften skulle komma att läggas på tågtrafiken också i övre Norrland? Enligt Tågkompaniet har de inte fått några som helst sådana signaler.
Fru talman! Jag kan inte säga om Tågkompaniet har fått de här signalerna. Men jag sade förut att de borde ha känt till det. Mot bakgrund av var ledningen för Tågkompaniet tidigare har jobbat borde de veta att när Öresundsbron öppnas kommer svensk tågtrafik att "drabbas" av merkostnader genom något höjda banavgifter. Utlagt på biljettpriset tror jag och flera med mig inte att det har någon större inverkan på det totala resandet i landet. Det gynnar bara resandet över Öresundsbron.
Fru talman! Det är beklämmande att höra Jarl Lander säga att de borde ha känt till det. Men i nästa andetag säger han att han inte vet om de visste om det togs upp i förhandlingarna. Borde man inte, innan man kom med de här förslagen, ha tagit upp en förhandling med Tågkompaniet där man också klargjorde att man måste höja banavgifterna?

Fru talman! När Jarl Lander säger att det här avtalet inte är någon förändring mot vad som gällde i 1991 års avtal är det nog en sanning med modifikation. Det som beslöts 1991 var att järnvägen skulle delta med 300 miljoner för att täcka brons kapitalkostnader. De 300 miljonerna räknade man fram med en beräknad kostnad för järnvägstunneln mellan Helsingborg och Helsingör. Det fanns aldrig någonting sagt, vare sig från SJ, från departement eller från någon annan, hur SJ skulle debitera dessa 150 miljoner på sina kunder. Vi hade här i riksdagen väldigt dålig insikt i SJ:s resultaträkning, bokföring och kalkylsystem - ibland tvivlar jag på att de hade så mycket bättre uppfattning själva. Men det var aldrig deklarerat från SJ, som jag känner till, något om hur avgiften på 150 miljoner skulle debiteras på kunderna. Det fanns alla möjligheter att debitera det på godstågskunderna, för den statligt reglerade järnvägstaxan var redan slopad. Man kunde gott ha debiterat det på kunderna. Det blev ändå billigare för SJ än den befintliga färjetrafiken.

Fru talman! Regeringens proposition Ändrad verksamhetsform för SJ m.m., som behandlas i detta trafikutskottets betänkande, är ett efterlängtat dokument. Det visar att regeringen sent, men dock, insett att man med nödvändighet måste skapa konkurrens även på järnvägsmarknaden för att kunna öka effektiviteten och därmed lönsamheten i det statligt ägda SJ. Att propåerna om förändringen kommer från SJ ledningen visar att man där tydligt insett att näringar som drivs i verksform och i skydd av monopolställning begränsas av möjligheten att konkurrera på en marknad som i allt större utsträckning utsätts för marknadskrafternas effekter. Det är positivt att regeringen nu, efter att under en följd av år ha motarbetat inte minst våra förslag här i kammaren, äntligen inser att en bolagisering av SJ ökar förutsättningarna för detta företag att ytterligare förbättra verksamheten och på lika villkor konkurrera med andra operatörer. Regeringens ambition att göra en översyn och revidering av nuvarande järnvägslagstiftning ställer vi oss bakom, och vi menar att denna revision skyndsamt måste genomföras. Målet för denna översyn måste dock enligt vår mening vara att åstadkomma en fullständig avreglering av järnvägsnätet och att detta leder till att all trafik, även trafiken på stambanenätet, i framtiden ska konkurrensutsättas. Den nuvarande ordningen att för SJ:s räkning skydda lönsam trafik måste därför rivas upp. I en sådan framtida situation kommer intresset för att operera på hela det svenska bannätet att öka. Flera operatörer, även internationella trafikföretag, kommer med stor sannolikhet att kunna bidra till att kostnaderna sänks och att utbudet ökar, och därmed möjliggörs för fler att använda järnvägen som transportmedel. Ökad mobilitet, sänkta kostnader och bättre miljö kommer att bli resultatet av dessa åtgärder. Vi moderater står bakom utskottets majoritet i kravet om att en gång upphandlad trafik även fortsättningsvis ska upphandlas. Dagens situation, där SJ genom sin monopolställning kan återta upphandlad trafik från annan operatör, är naturligtvis helt absurd. Turerna kring Västkustbanan understryker detta med all önskvärd tydlighet. Med den tänkta nya ordningen skulle med all sannolikhet den hårt kritiserade handläggningen kring avtal och avtalstider på denna västkustbana ha kunnat skötas på annat sätt och konkursen kunnat undvikas. Den information som statens upphandlingsman för olönsam järnvägstrafik, Kaj Janérus, lämnade i trafikutskottet föregående vecka understryker detta påstående ytterligare. I reservation nr 2 tar vi upp just den frågan och menar att andemeningen i regeringens proposition borde, om viljan funnits, ha kunnat tillämpas på redan upphandlad trafik. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2. SJ, som i dag är ett välskött företag, har efter att under en följd av år ha vunnit merparten av den trafik som upphandlats i landet under det senaste året förlorat flera stora upphandlingar, detta delvis beroende på att andra operatörer i sin friare organisationsform utnyttjat detta och erbjudit lägre priser. Genom att SJ med det beslut vi kommer att fatta här i riksdagen på sikt ges samma förutsättningar som andra operatörer att konkurrera om utbudet av trafik ökar spänsten i marknaden, och förbättringarna kommer resenärerna och transportköparna till godo. Förslaget om att bolagisera SJ är alltså välkommet, om än senkommet, och vi ställer oss bakom detta. En målsättning för oss moderater är att omskapa ett i dag statsägt järnvägsföretag med lönsamhetsproblem till ett attraktivt och lönsamt transportföretag som väl hävdar sig i konkurrensen. Målet är för oss att därefter privatisera hela företaget. Fru talman! När SJ nu överförs från att vara en statlig förvaltning till att bli ett aktiebolag vars huvudsakliga uppgift är att på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt konkurrera om uppdraget att utföra järnvägstransporter krävs, som regeringen också anger i propositionen, att kringverksamheter i form av vagnmateriel, fastigheter och biljettsystem på ett konkurrensneutralt sätt tillhandahålls för alla dem som avser att utföra trafik på statens järnvägsnät. I propositionen tar regeringen upp frågan om den framtida försörjningen av vagnmateriel. Bedömningen att marknaden långsiktigt kommer att klara den frågan delar vi, men som vi framhåller i reservation nr 5 måste det överskottsmateriel som friställts när annan operatör övertar ansvaret för upphandlad trafik på marknadsmässiga villkor upplåtas till dem som har behov av detta. Det är inte acceptabelt att SJ, som har skett och som sker i dag, utan att närmare ange sitt självkostnadspris till sina konkurrenter ska kunna hyra ut vagnmateriel och få en ersättning som med god marginal överstiger den verkliga kostnaden. Eftersom SJ:s vagnpark till stor del har finansierats med statliga medel eller leasats genom internationella finansinstitut kan den enligt vår mening anses som en del av det samlade statskapitalet. Den bör därför på lika villkor kunna utnyttjas av alla som trafikerar det svenska järnvägsnätet. All rullande materiel som SJ i dag förfogar över bör enligt vår mening samlas i en gemensam resurs. Avrop ur och prissättning av denna resurs bör ske antingen genom anbudsförfarande eller genom att en i förväg fastställd prislista tillämpas. Regeringen bör ges uppdraget att närmare fastställa hur huvudmannaskapet för denna verksamhet ska utformas och hur konkurrensneutralitet ska säkerställas. Fru talman! SJ:s fastighetsinnehav är en både ekonomiskt och strategiskt viktig resurs, och tillgängligheten måste garanteras på lika villkor för alla som har för avsikt att trafikera järnvägen. För att kunna uppnå en sådan situation krävs att den nuvarande ägaren staten från SJ skiljer ut alla fastigheter. Denna fråga har uppmärksammats av regeringen, som föreslår att ett särskilt bolag förvaltar denna stora resurs. Vi delar den uppfattningen men menar, vilket vi utvecklat i reservation nr 8, att regeringen bör ges i uppdrag att besluta hur detta kan ske. Vi föreslår vidare att regeringen i en tidsplan som fastställs före bolagiseringen preciserar när detta ska vara genomfört. Senast före nästa trafikupphandling måste, fru talman, Rikstrafiken, som numera ansvarar för detta och har uppdraget att upphandla, till presumtiva anbudsgivare kunna meddela vilken tillgänglighet som kommer att gälla och till vilket pris stationerna kan utnyttjas. Ett framtidsscenario där det råder mångfald bland operatörerna på det svenska bannätet kräver tillgång till ett för alla operatörer gemensamt effektivt biljettsystem, samordnat med en så långt möjligt gemensam tidtabell. Enligt vår mening bör regeringen ge rikstrafiken i uppdrag att med skyndsamhet utreda även denna fråga. Regeringen har i propositionen angett att ytterligare åtgärder i syfte att avmonopolisera SJ måste komma till stånd, men väljer att skjuta alla dessa frågor på framtiden. Enligt vår mening borde dessa förändringar, för att ge neutrala konkurrensförhållanden och öka intresset från externa aktörer att etablera sig på marknaden, vara genomförda samtidigt som förändringar som följer av detta betänkande träder i kraft. Fru talman! Regeringens intresse för att på ett kraftfullt sätt markera vikten av en livskraftig åkerinäring kan avläsas redan i propositionens rubrik. Bokstäverna "m.m." döljer bristen på förslag när det gäller regeringens hantering av denna fråga. Man beskriver inte med en enda rad hur denna livsviktiga verksamhet ska kunna hävda sig vare sig på den inhemska eller den internationella marknaden. Otaliga är de försök som såväl näringens företrädare som vi här i kammaren gjort för att få regeringen att inse vilken svår situation denna bransch som helhet befinner sig i. Massiva utredningar gjorda av olika forskare har presenterats. SIKA lämnade för några månader sedan en rapport som också pekade på att konkurrensen från utländska åkerier tvingar inhemska åkare att sänka sina priser under lönsamhetsgränsen eller att flagga ut verksamheten till annat europeiskt land. Slutsatsen i denna rapport är dock svårtolkad. SIKA hävdar nämligen att de små åkerierna klarar sig bäst. Dessa uppmanas i samma rapport att vara öppna för en strukturomvandling. Hur det ska gå till att strukturomvandla för enbilsåkare framgår inte, och någon beskrivning av hur det kan genomföras har av naturliga skäl inte givits i denna SIKA Fru talman! För att belysa hur verksamma i branschen upplever sin situation ska jag här citera ett brev som kom till mig under helgen. Brevskrivaren var för mig helt okänd ända fram till det att hans synpunkter via mejlsystemet nådde mig. Rubriken är "Angående utländsk lastbilstrafik i Sverige. Till någon det berör". Jag citerar ur brevet: "Eftersom jag själv är långtradarchaufför med nu 30 års erfarenhet så ser jag detta från en annan synvinkel än en normalsvensk medborgare eller en politiker. Sedan vi gick med i EU men framför allt det sista året så har antalet utlandsregistrerade lastbilar ökat lavinartat. Jag kör ibland på helgerna och då är det nästan bara utländska bilar. Danska, norska och finländska bilar har alltid varit vanliga men bilar från de baltiska länderna, Ryssland och Polen såg man bara från respektive lands statsägda transportbolag tidigare. Det konstiga är att man känner igen de utländska bilarna och ibland även chaufförerna. Bilarna har tidigare varit registrerade i Sverige och ägda av svenska åkare. Det är väl en yrkesskada men man känner igen lastbilarna och släpen även om firmadekalerna är utbytta. Detta med utflaggning av svenska åkerier är sorgligt av såväl arbetsmarknadsskäl som av miljöskäl. Det där med arbetsmarknaden, det vet vi nog vad utflaggade arbeten innebär men miljön är viktig tycker jag och jag är stolt över att jag kör åt ett transportföretag som är miljöklassat enligt ISO 14001-normen. I Sverige har vi numera enbart diesel av högsta miljöklass och det fina bränslet skulle bättre behövas i såväl Tyskland som Frankrike.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1, 4 och 10. Sture Arnesson och Stig Eriksson kommer efter mig att närmare belysa skälen till detta. Sverige saknar inte erfarenhet av privata konkurrerande alternativ på spåren. Det visade sig dock tidigt att ett antal konkurrerande privata bolag inte kunde tillgodose vare sig näringslivets behov av godstransporter eller de krav på persontransporter som fanns när järnvägstrafiken befann sig i sin barndom. Staten fick på ett framgångsrikt sätt gå in och ta ansvar för att järnvägen utbyggdes och trafikerades till nationens bästa. Ingen privat järnvägsoperatör var villig att ta på sig de stora investeringarna, som krävde lång avskrivningstid för att förränta sig. På många sätt kan sägas att vi står inför en liknande situation i dag, när trafiken av miljö och trafiksäkerhetsskäl måste genomgå en fundamental förändring. Vänstern var emot det riksdagsbeslut som innebar att det svenska järnvägsnätet uppläts för konkurrens mellan olika bolag som vill trafikera spåren. Vänsterpartiet är emellertid inte någon dålig förlorare. Vi har med spänning sett fram emot att privata entreprenörer skulle visa att de kunde sköta tågtrafiken bättre än Statens järnvägar. Men även med en generös ansats är det svårt att spåra de höjningar av effektiviteten och reskvaliteten som utlovades när Citypendeln tog över spårtrafiken i Stockholmsområdet. Vi skåningar minns förväntningarna på Sydvästen, som i år fått ansvar för trafiken på Västkustbanan. Tidningsutklippen från december och januari visar dock på bekymmer för bl.a. resebyråerna. Svårigheterna att få uppgifter och att boka resor ledde till att en bojkott av Sydvästen diskuterades. Fru talman! Vilka är då motiven för utförsäljning, konkurrensutsättning och upphandling av tågtrafiken? Jag hävdar att det är fråga om en del av ett större ideologiskt experiment som härrör från den nyliberala våg som sköljde över landet på 1980 och 1990-talet. Borgarna vill gå längre och konkurrensutsätta hela stomjärnvägsnätet. Hur förhåller sig konkurrensutsättning i förhållande till de transportpolitiska målen? Har tillgängligheten till transporter för handikappade och övriga ökat? Kan något närmande till visionen om noll döda i trafiken skönjas? Har transporter flyttats från väg till spår för att miljömålet ska uppnås? Vänsterpartiet anser att det är dags för, om det utländska uttrycket ursäktas, en time-out när det gäller ytterligare experiment. T.ex. är för oss som är körkortslösa tillgången till en fungerande kollektivtrafik en rättvisefråga av grundläggande betydelse. Med tanke på att det är människors vardagliga resor som står på spel är det rimligt att den folkvalda församlingen får mer på fötterna innan nästa steg tas. Vänsterpartiet vill ha en utredning om huruvida konkurrensutsättningen av trafiken underlättar eller försvårar uppfyllandet av de transportpolitiska mål som man i denna kammare var överens om 1998. Att vilja ha väl fungerande transportsystem är inte en ståndpunkt som Vänstern är ensam om. Även liberaler brukar hävda att goda transporter är en förutsättning för att marknaden ska fungera väl. För den som inte är ideologiskt förblindad är det emellertid svårt att negligera vissa fysiska förutsättningar. Det går inte att köra om på ett järnvägsspår, hur ideologiskt önskvärt detta än kunde vara. Fru talman! Sist en fråga om ansvar. Vem har ansvar för att trafiken ska fungera? Ansvaret har flera dimensioner. Utan att ha några utredningsresultat att stödja mig på tror jag ändå att bristen på personal inom tågsektorn delvis beror på otryggheten i anställningsförfarandet. Det är stor skillnad mellan att vara tillsvidareanställd av en tågoperatör vars verksamhet inte är tidsbegränsad och att jobba hos en tågoperatör med kontrakt på ett eller kanske ett par år. Jag tror att människor vill ha en ekonomisk trygghet för att kunna planera långsiktigt vad gäller familj, bostad etc. Konkurrensen går ut över personalen, och detta går i sin tur ut över trafiksäkerheten. Händelserna i Borlänge stämmer till eftertanke. Hur många offer ska de ideologiska principerna få skörda innan man inser att man bör planera för säkra och goda transporter? Fru talman! Ansvaret gäller även i förhållande till resenärerna. Vänsterpartiet anser att ett civiliserat samhälle ska ta ansvar för att kollektivtrafiken, särskilt i tätort, fungerar på ett sådant sätt att människor kan ta sig till och från sina arbeten. Vad händer om I Skåne erfor vi i påskas oro och ovisshet till följd av Sydvästens konkurs. Konkursen blev offentlig på skärtorsdagen, och många undrade om de skulle kunna ta sig till sina studie eller arbetsplatser när helgen var över. Ansvaret gäller också i förhållande till kommande generationer. Det finns i en regeringsförklaring en målsättning som jag egentligen inte har hört att något parti har invänt emot, nämligen att vi ska vara ett föredöme när det gäller ekologisk omställning. För att vi ska klara en miljöanpassning är ett statligt företag av strategisk betydelse, bl.a. för att vi ska kunna planera långsiktigt och göra de investeringar och förändringar som behövs för att transporterna ska kunna anpassas till vad vår ekologiskt långsiktigt hållbara utveckling kräver.
Fru talman! Karin Svensson Smith utvecklar den kända socialistiska tesen att endast anställning i statliga företag kan ge långsiktig trygghet, men vi som har upplevt förändringarna genom konkurrensutsättning och som har lyssnat till verksföreträdare av typen vår nuvarande generaldirektör för SJ får nu höra att man helt och hållet vänder på det resonemanget. Han menar att den enda förutsättningen för att ett företag ska kunna ge anställda trygghet är att företaget är lönsamt, och lönsamt är det först den dag när det har en organisation som gör att det kan möta konkurrensen på likvärdiga villkor. Därför gick han, Karin Svensson Smith, till regeringen och bad om att få SJ bolagiserat, så att det kunde tävla i samma division som andra entreprenörer. Det är länge sedan den dogm som Karin Svensson Smith pläderar för levde och var livskraftig. Jag tror att hela det svenska näringslivet ska vara oerhört tacksamt för att den är på väg att dö ut.
Fru talman! När det gäller lönsamhet skulle jag vilja säga att det ska handla om lönsamhet på rättvisa villkor. EU har givit ut en vitbok om detta som vi i Vänsterpartiet faktiskt tycker är ganska klok. Vi skulle vilja att dess principer skulle gälla även för trafiken i Sverige. I dag råder inte rättvisa villkor. Alla transportslag bär inte sina egna kostnader. Vi vill se järnvägsföretagens och även andra trafikentreprenörers lönsamhet i det perspektivet. Nu har jakten på kortsiktig företagsekonomisk lönsamhet gjort att man sätter de transportpolitiska målen på undantag. Men vi i riksdagen måste ha ett ansvar som är större än så; vi måste ta ansvar för de beslut vi själva fattar. Om de transportpolitiska målen fick råda skulle det vara självklart att järnvägstrafiken måste ges andra villkor. Då är det rimligt att uppnå såväl god lönsamhet inom företaget som i förhållande till målen. Det är konkurrensutsättningen som riksdagen har fattat beslut om, där kortsiktiga vinster sätts före långsiktiga mål, som är anledningen till att vi har den här situationen i dag. Jag kan förstå att SJ med utgångspunkt i de villkoren agerar som man gör. Personalen inom SJ är inte ense, och bristen på personal talar sitt tydliga språk. Vi måste ha helt andra förutsättningar för järnvägstrafik om vi ska klara detta långsiktigt.